Fru talman! Att vi är bekymrade över den mycket starkt tilltagande arbetslösheten i Värmland visas väl av att inte mindre än tre riksdagsledamöter från länet nu deltar i den här debatten. Vi känner starkt med alla de människor, alla de familjer som i dag inte har några jobb eller någon trygg sysselsättning i fortsättningen. Jag vill i anledning av interpellationssvaret gärna säga att jag åtminstone delvis har samma syn som arbetsmarknadsministern på vilka åtgärder som är nödvändiga för Värmland och för Sverige i stort. Det är i första hand åtgärder som finans och industriministrarna ansvarar för, vilket också har sagts här, nämligen den ekonomiska politiken och näringspolitiken. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är dock ett sätt att bota symptom, även om den medicinen också behövs i ett län som Värmland, med vårt krisläge på arbetsmarknaden. Inte minst beror det på att Värmland är ett skogslän med speciella problem. Därmed är det inte sagt, trots att jag i övrigt delar många av synpunkterna att jag är nöjd med regeringens politik. Många åtgärder har kommit alldeles för sent eller inte alls. Stödområdesindelningen kan man diskutera, men jag kan hålla med Björn Samuelson om att det sannerligen inte var regeringens förtjänst att Sunne och Säffle ändå inlemmades i stödområdet. Det är ett högt pris som värmländska arbetstagare får betala för regeringens tidigare underlåtenhetssynder, bl.a. när det gäller att komma till rätta med kostnadsutvecklingen. På grund av den tidigare handlingsförlamningen riskerar vi nu att komma in i det arbetslöshetens stålbad som förre finansministern siade om när han avgick. Värmland har i dag ca 4 300 öppet arbetslösa. Antalet nyanmälda platser minskar oroväckande dag för dag. I snitt har vi 2,5 % arbetslösa, men det förekommer siffror uppemot 6--7 %. Länsarbetsdirektören beräknade häromdagen att vi skulle komma upp i siffror på i snitt 4 %. Värmlands industri är mycket exportberoende, inte minst pappers och massaindustrin. Vårt näringsliv är helt enkelt inte konkurrenskraftigt längre. Lagren växer vid våra industrier. Industriinvesteringarna minskar. Människor sägs upp. Krisen inom bilindustrin har gjort att tusentals människor varslats eller sagts upp, t.ex. i Kristinehamn, Töcksfors, Koppom och Säffle. Inte minst kvinnorna i glesbygden, som arbetar vid legoindustrier som är beroende av EG-marknaden, har drabbats mycket hårt. Som Björn Samuelson också sade har deltidsarbetslösheten omfattat ca 2 500 kvinnor, trots att vi har befunnit oss i en högkonjunktur. Nu har regeringen föreslagit åtgärder som delvis går åt rätt håll, det vill jag gärna säga, när det gäller att få ned kostnadsläget. Men åtgärderna borde ha företagits långt tidigare och kraftfullare. Jag menar främst ett sänkt skattetryck, sänkta avgifter och minskade löneutgifter. En viktig åtgärd, där jag själv kunnat bidra i någon mån genom arbetet i socialförsäkringsutskottet, är att vi kan nedbringa kostnaderna för sjukskrivning med närmare 5 miljarder kronor. Det är nu viktigt att gå vidare mot en arbetsgivarperiod för att få ned sjuktalet. En effekt av skatteomläggningen, som tyvärr drabbat vårt län hårt, är turistmomsen, som inte inbringar staten några inkomster, men som däremot håller på att ta död på den turistnäring som annars skulle ha varit ett av Värmlands framtidsområden. Småföretag i glesbygden har drabbats mycket hårt av ökade bensinskatter och borttagning av kvittningsrätt av olika förvärvskällor t.ex. Jag är helt medveten om att många av dessa frågor inte ligger på arbetsmarknadsministerns bord, men frågorna hänger ihop, och arbetsmarknadsministern har ju själv hänvisat till bl.a. den ekonomiska politiken. En faktor som ligger Värmland svårt i fatet sedan tidigare är den alltför stora satsningen på den offentliga sektorn, som varit en av länets största arbetsgivare. En tillnyktring har nu skett, och jag hörde häromdagen företrädare för Kommunförbundet i vårt län säga att kommunerna nu är mer eller mindre beredda på nolltillväxt och att man helt enkelt måste säga upp människor. Det är i och för sig tragiskt att dessa människor går miste om sin försörjning, men för samhällsekonomin i stort är det nödvändigt. På radion i morse hörde jag civilministern säga att den statliga offentliga sektorn borde kunna öka sina entreprenader till uppemot 50 %, vilket skulle vara viktigt för att få ned kostnaderna. Jag vill fråga hur arbetsmarknadsministern ser på kommunerna och landstinget i det hänseendet. Är arbetsmarknadsministern positiv till ökade entreprenader, till att helt enkelt avmonopolisera verksamheten inom vård, omsorg och service? Det är mycket viktigt ur kostnadsaspekten. Det skulle öka möjligheterna att få ned kostnaderna. Detta är dessutom en mycket viktig jämställdhetsfråga för oss kvinnor inom dessa områden. Men framför allt skulle det åstadkomma småskalig verksamhet ute i våra glesbygder. Jag vill sluta med att säga att det viktigaste ändå är att hålla nere ungdomsarbetslösheten. Jag delar där uppfattningen att det är viktigt att satsa på utbildning, därvid icke minst på utbildning vid högskola och på forskning.

Fru talman! Visst är vi bekymrade över arbetsmarknadsläget i värmland. Men för den skull vill vi inte sätta en krisstämpel på länet. Vi kan konstatera att läget just nu påminner ganska mycket om hur det såg ut för tio år sedan, 1981, då vi hade en vikande marknad, sämre konkurrenskraft och sjunkande efterfrågan. Konsekvenserna av det är ett rekryteringsstopp bland företagen och varsel bland många av företagen i Värmland. Det är ett större antal varsel än det har varit på mycket länge. Vi vet också erfarenhetsmässigt att arbetslösheten i Värmland ökar snabbare än vad den gör för riket i snitt. Prognosen för slutet av 1991 är 3 % arbetslöshet för riket och 4,5 % i Värmland. Det är klart att vi då måste reagera. Som jag nämnde påminner situationen i dag mycket om hur det såg ut i början av 80-talet. Vi vill hejda denna utveckling. Vi kan inte åse att vi skulle få en ökad arbetslöshet. I det svar som arbetsmarknadsministern har lämnat till Björn Samuelson sätter ministern in Värmlands situation i ett nationellt perspektiv. Det tycker jag är viktigt att vi gör. Men verkligheten för oss i Värmland är dock den att vi befarar en ökad arbetslöshet. Vi ser naturligtvis det som självklart att man ökar insatserna på framför allt utbildningsområdet. Det sägs också i svaret. Det måste vara det grundläggande för att angripa problemen, framför allt för att ungdomar inte skall hamna i långtidsarbetslöshet. De grupper som är mest utsatta är definitivt kvinnor och ungdomar. Jag saknar i svaret -- jag skulle önska att arbetsmarknadsministern var litet tydligare där -- besked om beredskapsarbeten. Vi har gjort den bedömningen hemma i länet att också de behövs. Det har refererats här tidigare att samtliga riksdagsledamöter träffade länsmyndigheterna i början av veckan och diskuterade beredskapsarbeten som är en åtgärd för de ungdomar som inte är motiverade för studier, för att man snabbt skall kunna gå in med åtgärder. Man kan inte komma ifrån att utbildningsinsatserna kräver planering, och vi behöver snabba åtgärder. Så jag skulle önska att ministern var litet tydligare när det gäller beredskapsarbeten.

Fru talman! Låt mig inledningsvis säga till Björn Samuelson att det inte var meningen att knäppa på näsan, som Björn Samuelson möjligen uppfattade det. Jag tyckte att det var viktigt att i den här debatten liksom alltid när vi talar om arbetslöshet visa på att för att klara jobben, inte bara i Värmland utan på andra håll i landet, måste man se helheten i politiken. Jag tyckte att det i det här sammanhanget var viktigt att göra en redovisning av hur arbetsmarknads-, regional-, närings och industripolitik ser ut i dag och hur de är uppbyggda samt vilket stöd vi faktiskt ger till de regioner som är svårast drabbade. Dit hör onekligen Värmland. Jag tycker att det i allra högsta grad har att göra med situationen för dem som i dag är arbetslösa i Värmland eller riskerar att bli det att visa på att vi i kampen också måste ha en helhetssyn när det gäller sysselsättningen. Frånsett vad vi redan gör aviseras i budgetpropositionen satsningar på infrastrukturen, som Björn Samuelson var inne på. Jag vill också nämna frisläppandet av investeringsfonderna. En ny del som jag tycker man bör uppmärksamma är att det görs möjligt att använda investeringsfondsmedel inte bara till inventarier och maskiner utan också till utbildning på företagen. Man kan använda pengarna till att förstärka kompetensen och kunnandet hos den delen av arbetarskaran i vårt land. Jag vill påpeka att de som är nyast tillträdda på arbetsmarknaden, framför allt ungdomarna, är som vi vet också de svagaste och riskerar att råka ut för arbetslöshet fortast. Därför skall man se satsningarna på företagsutbildning som framför allt ett led att hjälpa ungdomarna, där jag har sett en möjlighet att stärka ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden och göra dem starkare och göra det mer möjligt för dem att behålla arbetet, i stället för att ta ut dem i åtgärder för att sedan komma tillbaka. Det är en viktig del, som jag tycker att man bör uppmärksamma. Självfallet menade jag inte att den stora överhettningen på svensk arbetsmarknad funnits i Värmland, icke. Det här var bara ett sätt att visa på att överhettningen i andra delar av vårt land slår ut arbetsmarknaden i svagare delar av landet. Det är därför det är så förrädiskt när ekonomer och borgerliga företrädare ofta säger att det inte är så farligt om arbetslösheten går upp några tiondelar. Men om dessa tiondelar är rikssiffror slår det faktiskt, som alla tre talare här har visat, mycket hårdare mot vissa utsatta regioner. Värmland hör till de drabbade regionerna. Jag tycker att Björn Samuelson hade mycket kloka funderingar över utbildningen. Jag skulle kunna utveckla det mycket mer, men jag nöjer mig med att säga att det vi står inför i svensk arbetsmarknad är någonting mer än en lågkonjunktur. Det är strukturomvandling i stora delar av vårt näringsliv. Det är också så att integrationen med övriga Europa gör att vi måste inrikta våra insatser inte bara inom arbetsmarknadspolitiken på att höja kompetensen, yrkeskunnandet för att kunna klara konkurrensen med övriga Europa. Därför är det så viktigt att se arbetsmarknadspolitiken och satsningarna på arbetsmarknadsutbildning som ett led i detta. Det är en mycket större fråga än många av oss riktigt kan se i dag -- det gäller vad som kommer att behöva förändras i vår arbetsmarknad och i vårt näringsliv under 90-talet för att vi skall kunna klara jobben när vi nu skall gå in i Europasamarbetet. Det är i den inriktningen som jag har sett satsningen på utbildningen. Vi skriver mycket tydligt i propositionen att vi behöver ha allmänt kompetenshöjande insatser, satsningar på breddutbildning. De möjligheterna finns i dag inom arbetsmarknadsutbildningen. Jag tycker att det är viktigt att ge många, inte minst kvinnor -- jag har talat med många kvinnor under det år som jag har suttit i regeringen hittills, jag hoppas att det blir många år -- om chansen att få bredda sin utbildning, vilket gör att de kan söka sig vidare och skaffa det yrkeskunnande och den yrkesutbildning som de tidigare inte haft möjlighet att få. Om det var det beskedet som Björn Samuelson efterlyste, vill jag säga att jag understödjer möjligheten att satsa på allmänna kompetenshöjande utbildningar och breddutbildningar, baskunskaperna. Jag har inte för tillfället något paket i fickan, så svaret på den frågan är nej. När det gäller de mest utsatta länen, dit som sagt Värmland hör, följer jag med särskilt vakande öga vad som händer. Vi för mycket ofta diskussioner med arbetsmarknadsstyrelsen om utvecklingen i olika delar av landet och i vissa speciella län. Vi har aviserat att vi får möjlighet att återkomma i kompletteringspropositionen, när vi ser hur insatserna räcker och hur utvecklingen blir på arbetsmarknaden. Jag och industriministern arbetar mycket intimt ihop -- det är vad jag ibland slarvigt har kallat koppleriverksamhet. När vi talar om utlokalisering är det viktigt för mig att framhäva att vi i dag har instrument som gör det möjligt att flytta verksamheter. Om vi har exempelvis ett företag i Stockholmsregionen som inte klarar av insatserna och inte kan rekrytera folk, men det finns arbetslösa och företag i andra delar av landet som kan ta emot dessa arbetsuppgifter, tror jag att vi kan arbeta mycket mera effektivt för att flytta verksamheter.

Fru talman! Jag förstår att arbetsmarknadsministern i nästa svar kommer att ge mig svar på frågorna om avmonopolisering, ökat entreprenörskap, osv., dvs. åtgärder som är oerhört viktiga, inte minst för kvinnorna och kvinnornas valfrihet när det gäller arbetsgivare. Att få bukt med inflationen och att öka den ekonomiska tillväxten är enligt arbetsmarknadsministern de viktigaste åtgärderna för att förbättra arbetsmarknadsläget. I detta sammanhang är vi helt eniga. Tyvärr är läget nu mycket sämre än under 80-talet, då vi under många år hade en lågkonjunktur i hela Västeuropa. I dag beror våra bekymmer mest på den tidigare förda politiken med hemmagjorda strukturfel i ekonomin, som har åstadkommit en galopperande inflation och en negativ utveckling av vår ekonomiska tillväxt. Vilka åtgärder behövs då för en positiv arbetsmarknadsutveckling i vårt län och i Sverige i stort? Jag vill redogöra för det program som i annat sammanhang har framförts av moderaternas och folkpartiets partiledare. Det är nämligen precis det som behövs för att vi åter skall få en positiv arbetsmarknadsutveckling. Programmet har följande punkter: För det första: En anslutning till Europeiska gemenskapen så snabbt som möjligt. Och där tycks vi numera vara överens. För det andra: En skattesänkning till europeiska nivåer, så att konkurrenskraften ökar. För det tredje: En kraftig dämpning av de offentliga utgifterna. För det fjärde: Bort med monopolen inom vård, service och omsorg. För det femte: Spridning av ägande och sparande. Detta skulle göra det lönsamt att driva och äga industrier, småföretag och jordbruk. Vi måste komma dit. För det sjätte: En sund och realistisk industripolitik. Och till detta vill jag lägga till en energipolitik som ger god tillgång till billig energi. Det är oerhört viktigt för ett län som Värmland med sina mycket energikrävande industrier. Jag vill sluta med att kommentera den del i svaret där arbetsmarknadsministern säger att riksdagspartierna tyvärr inte har gett regeringen stöd för åtgärder som behövs för att få bukt med lönekostnadsutvecklingen. Om arbetsmarknadsministern därmed menar att vi har sagt nej till en statlig inkomstpolitik så är jag i dag inte beredd att ge något positiv svar. Jag skall inte gå händelseutvecklingen i förväg, men som min personliga uppfattning vill jag deklarera att jag inte är positiv till att vi här i riksdagen skall lagstifta om lönerna. Vad vi behöver är fria fackföreningar och arbetsmarknadsparter som får fatta sina beslut men också ta sitt ansvar för arbetskamrater som orsakar arbetslöshet på grund av att de har begärt för höga löner.

Fru talman! Mot bakgrund av det som har sagts under debattens gång vill jag från vårt partis sida deklarera att vi inte anser att den offentliga sektorn är en tärande sektor. Hade vi inte haft den offentliga sektorn i Värmland hade vi haft en mycket större arbetslöshet bland kvinnorna än i dag. Det står klart och tydligt. Jag tycker att de kvinnor i Värmland som arbetar inom sjukvård, övrig vård och omsorg och utbildningssektorn, som också är en del av den offentliga sektorn, gör ett enormt, imponerande och produktivt jobb. Ibland tycker jag att olika centrala myndigheter här i Stockholm inte riktigt inser länets situationer. Men efter Mona Sahlins andra inlägg i den här debatten måste jag ändå säga att jag faktiskt hyser vissa förhoppningar. Det finns så att säga en ljusning vid horisonten. Det är nog den första arbetsmarknadsministern som har tagit upp men ändå inte helt avvisat möjligheterna att lägga fram ett särskilt paket för Värmlands del. Det är kanske den första arbetsmarknadsministern som inser att vårt läns förhållanden kan liknas vid förhållandena i Norrlands inland. Men situationen är nog sådan, Mona Sahlin, att jag skulle vilja rekommendera ministern att redan nu börja ta fram omslagspapperet till det här Värmlandspaketet, eftersom behovet av ett sådant nog kan uppstå tidigare än vi tror. Då tycker jag att vi skall pröva nya och okonventionella grepp i detta paket, t.ex. den holländska formen av vetenskapsbutiker, som sprider ut kunskaper inom vetenskap och forskning och utveckling. Det skulle vi kunna vara pionjärer på inom vårt län. Det är något nytt när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag noterar också att arbetsmarknadsministern inte helt avvisar möjligheten till en utlokalisering i fråga om statlig verksamhet. Det är klart att vi är lika tacksamma för privat verksamhet hemifrån. Jag tror också att det är viktigt att sådana ståndpunkter deklareras från riksdagens talarstol, annars skyndar sig olika representanter både när det gäller offentlig verksamhet och privat verksamhet, att markera ut sina revir på olika sätt. Eftersom jag inte kommer att delta mer i debatten vill jag slutligen tacka arbetsmarknadsministern. Jag kommer fortsättningsvis att följa upp med olika förslag, frågor och interpellationer om de öppningar som jag tycker att arbetsmarknadsministern har gett när det gäller åtgärder för länet.
Fru talman! Jag tycker också att det fanns mycket positivt i det som arbetsmarknadsministern redovisade i sitt svar. Men jag väntar naturligtvis fortfarande på besked om beredskapsarbetena. Vad som är positivt är framför allt synen på utlokalisering som behövs så väl för att kompensera arbetsplatser som har gått förlorade för så många kvinnor i Värmland. Men jag väntar på svar när det gäller beredskapsarbetena.
Fru talman! Låt mig inledningsvis säga till Gullan Lindblad att arbetsmarknadspolitik verkligen inte är att bara bota symptom, som hon uttryckte det i sitt första inlägg. Den arbetsmarknadspolitik som vi har byggt upp under så lång tid bygger på att den skall understödja och vara en del av den ekonomiska politiken, vara en del av det som gör t.ex.inflationsbekämpningen möjlig, som gör arbetsmarknaden rörlig, som gör de arbetslösa säkra, och som höjer deras kompetens och som gör att de passar in i den nya strukturomvandling som sker. Det är viktigt. När det gäller diskussionerna om den offentliga sektorn vill jag säga att privatisering inte är någon lösning på arbetslösheten eller på kvinnornas situation, varken i Värmland eller på något annat ställe. Jag tycker att vi i stället skall komma ihåg vilken betydelse byggandet av den offentliga sektorn har haft för kvinnornas möjligheter till arbete och till det helt unika arbetskraftsdeltagandet av kvinnorna i vårt näringsliv och arbetsliv i Sverige. Det finns inte någon motsvarighet till detta i något annat land. Diskussionen om att just Värmland är så exportberoende leder mig också fram till att det just därför är så avgörande, inte bara för Värmlands län utan även för andra län, att vi får ett stabiliseringsavtal för löneutvecklingen under de närmaste åren. Skillnaden mellan socialdemokraterna och moderaterna i detta sammanhang är att vi socialdemokrater inte ger oss. Det finns ingen ödesbestämd utveckling av arbetslösheten. Det är ett ansvar både för parterna och för oss i den här kammaren, om vi inte menar att det är arbetslösa ungdomar som skall betala priset för att vi icke kan se sanningar i vitögat och kan få ned kostnadsutvecklingen i vårt land. Den chansen har vi fortfarande framför oss. Jag hoppas att både vi och parterna gemensamt kan hitta vägar. Om vi inte kan komma åt det som är grundproblemet och som skapar arbetslöshet i allt större utsträckning spelar den övriga inriktningen av arbetsmarknadspolitiken inte så stor roll. Jag vill till Kristina Svensson säga att det är skillnad mellan 1981 och nu. På många sätt står vi starkare i dag. Vi har haft tio år med en starkare industri, med allt större investeringar och med många nya skapade jobb inom industrin som gör att vi kan klara utvecklingen nu om vi kommer åt kostnadsutvecklingen. Men visst kan jag ge besked om att beredskapsarbeten självfallet också behövs. I budgeten visar vi på att storleksordningen av de problem som vi har framför oss under 90-talet gör att just utbildningsinsatserna kommer att vara helt avgörande. Men beredskapsarbeten och medlen finns självfallet med, såväl nu som föregående år, som en del i arbetsmarknadspolitiken.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig om jag avser att verka för att de arbetshandikappade inom Samhall inte skall drabbas när deras egen sjukfrånvaro minskar och vilka åtgärder jag avser att vidta under den närmaste framtiden för att säkra de arbetshandikappades möjligheter till ett eget arbete. Vidare har Elver Jonsson frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att Samhalls kommersiella och organisatoriska förmåga att bereda arbetshandikappade arbete kan utnyttjas fullt ut. Eftersom Elver Jonsson är förhindrad att närvara har Kenth Skårvik anmält att han kommer att ta emot mitt svar. I den budgetproposition som nyligen lagts fram för riksdagen finns förslag om stora förändringar, bl.a. när det gäller åtgärder för arbetshandikappade. Där framläggs förslag om en starkt förenklad anslagsstruktur, som innebär väsentligt ökade möjligheter för arbetsförmedlingen att välja och sätta in den åtgärd som bäst hjälper den enskilda sökanden. Anslagen till Samhall, lönebidrag och andra handikappåtgärder föreslås öka med mer än en miljard kronor nästkommande budgetår. Elver Jonsson har tagit upp ökningen av antalet varsel. De ökade varslen och tendens till en ökning av arbetslösheten har föranlett regeringen att föreslå en omprioritering av resurser redan under våren 1991 till arbetsmarknadsutbildning och s.k. jobb-sökar-aktiviteter. För sökande med arbetshandikapp är arbetsmarknadsutbildningen särskilt viktig, eftersom utbildningen ger dem möjlighet att byta till arbeten där funktionshindret inte behöver vara ett handikapp i arbetet. Den högre åtgärdsvolymen föreslås gälla också under det kommande budgetåret. I budgetpropositionen föreslås vidare att lönebidragen skall vara flexibla och att den nuvarande kopplingen till arbetsgivarkategori skall tas bort. AMS försöksverksamhet med flexibla bidrag har visat att kostnaderna har kunnat minskas med ca 30 %. Det ger utrymme för att få fler i arbete med hjälp av lönebidrag -- ''fler jobb för pengarna''. Jag räknar således med att fler kommer att kunna få anställning på den reguljära arbetsmarknaden med hjälp av lönebidrag. Ett flexibelt bidrag kommer dessutom att innebära en större valfrihet för de arbetshandikappade. De som behöver en hög lönesubvention för att kunna få arbete kommer inte längre att vara hänvisade enbart till statliga myndigheter och ideella organisationer. De kan också söka sig till andra sektorer på arbetsmarknaden som kan intressera dem. Inriktningen av förslagen i budgetpropositionen är att förändra och effektivisera stödsystemen och att öka både valfriheten för de sökande och handlingsutrymmet för dem som arbetar på förmedlingarna med arbetshandikappade sökande. Däremot föreslår regeringen inte någon utökning av sysselsättningen hos Samhall. För nästa budgetår föreslås en oförändrad timram. Regeringen har begärt riksdagens medgivande att vid behov få öka antalet bidragsberättigade arbetstimmar under budgetåret 1991/92. Det är inte alldeles självklart att Samhall kommer att ha kommersiella möjligheter att öka sysselsättningen. Den försämrade konjunkturen har redan lett till att många företag med legotillverkning har fått problem med minskade order. Det kan finnas en risk för att också Samhallgruppen får ökade svårigheter att finna avsättning för sin stora legoproduktion. Samhall försöker möta den här utvecklingen genom att öka ut verksamheterna inom tjänstesektorn, skogsvård, trädgårdsodling, hemtjänst, kontorsservice m.m. Man försöker också öka utflödet till den reguljära arbetsmarknaden. Vidare avser Samhall att sälja tillfälliga arbetsplatser för arbetsträning, ca 1 000 platser per år. Enligt Samhalls anslagsframställning räknar man med att ca 5 000 personer skall kunna ta sådana tillfälliga träningsplatser i anspråk. Insatserna för att öka handikappades möjligheter att få arbete är viktiga och har därför också en stor omfattning. Men det är minst lika viktigt att ändra på sådana förhållanden som skapar arbetshandikapp och utslagning. Regeringen kommer inom en snar framtid att lägga fram förslag till riksdagen om åtgärder på arbetsmiljö och rehabiliteringsområdena. Förslagen syftar till att få bättre arbetsmiljöer, så att människor inte skall behöva bli arbetshandikappade. Det kommer också förslag som skall leda till tidiga och effektiva rehabiliteringsinsatser, så att fler människor kan vara kvar i arbete och slippa förtidspensionering.

Fru talman! Jag vill först och främst tacka arbetsmarknadsministern för svaret samt beklaga att inte Elver Jonsson själv kan ta emot det. Han har blivit kallad till att tjänstgöra inom Nordiska rådet i Köpenhamn. Jag försöker alltid vara så positiv som möjligt i min bedömning av ministrars svar på frågor och interpellationer. Jag vill också tro att Mona Sahlin känner mycket starkt för de arbetshandikappades situation och att hon verkligen vill försöka göra en insats för dem. Det var en skrämmande lägesrapport som handikapputredningen överlämnade under våren 1990, där man visade på att de arbetshandikappades situation var mer eller mindre hopplös. Kommunerna var mycket omedvetna om situationen för de utslagna. Sju av tio arbetshandikappade hade inte något arbete eller någon meningsfull sysselsättning. För det mesta fördrev de arbetshandikappade sin tid på torg, andra offentliga platser eller framför TVn i hemmet. Vilket liv att leva i stället för att ha ett lämpligt arbete som är anpassat just efter ens egen situation! Tänk, att varje morgon få gå till ett arbete, att få se något växa fram ur händerna samt att få träffa arbetskamrater och att ha någon att tala med! Fru talman! Nu kan man säga att regeringen i budgeten för arbetsmarknadsdepartementet vill satsa en hel del pengar och starta aktiviteter för att försöka underlätta för dessa människor, som har det svårt från många synpunkter. Detta är mycket bra, och det hälsar vi från folkpartiets sida med glädje. Vi hoppas uppriktigt att detta skall ge resultat och underlätta livet för många arbetshandikappade. Jag anser dock att arbetsmarknadsministern talar väldigt litet om Samhalls verksamhet, som frågorna från Elver Jonsson mest handlar om, och om den situation som Samhall just nu befinner sig i. Det är ju så, Mona Sahlin, att på grund av att Samhall har varit mån om arbetsmiljö och ställt upp för sina anställda, har frånvaron minskat ganska mycket. Men systemet med ersättning för timmar har medfört att Samhall har fått för många anställda. Det är alltså detta som Samhall begärt hjälp med och ersättning för. Nu har man inte fått vare sig hjälp eller ersättning, vilket gör att man står i en situation där man måste förvägra behövande anställning eller att man kanske t.o.m. måste avskeda en del från deras arbetsplats. Detta hoppas vi att Samhall skall klara utan drastiska åtgärder. Men nog kunde regeringen ställt upp på ett bättre och snabbare sätt, om inte för Samhalls så för de arbetshandikappades skull. Jag vet att många anser att Samhall borde få fler att gå över till den vanliga arbetsmarknaden. Det görs stora ansträngningar från Samhalls sida för att öka övergångarna, men det har många gånger varit svårt att få i gång ett bra samarbete mellan arbetsförmedling, försäkringskassa och Samhall. Det går dessutom inte att komma ifrån att en del inte finner sig till rätta i sitt nya arbete utan kommer tillbaka till Samhall i dess tryggare tillvaro med likasinnade arbetskamrater. Givetvis kommer en ökande arbetslöshet att medföra att dessa människor blir ännu mindre välkomna på den vanliga arbetsmarknaden, vilket kan leda till en katastrof för många av dem. Därför behöver bl.a. Samhall mera resurser för att kunna fullfölja den uppgift man är satt till att utföra. Jag tycker att det är positivt att Samhall finner nya arbetsuppgifter för de arbetshandikappade när andra delar, t.ex. legoproduktionen, sviktar i en del regionala företag. Det är definitivt ingen orsak att inte ge Samhall mer resurser för att behålla eller att anställa fler arbetshandikappade. En utredningsman är tillsatt för att se över Samhalls verksamhet och hur arbetsinsatserna för de arbetshandikappade skall utformas i framtiden. Det är i och för sig inte fel att man emellanåt ser över ett företags verksamhet och målsättningar, men jag vill ändå fråga arbetsmarknadsministern: Är regeringen inte nöjd med Samhalls verksamhet eller med dess sätt att utföra sitt arbete med och för de arbetshandikappade? Finns det andra orsaker till att det finns en viss tveksamhet inför Samhalls verksamhet? Det känns som om det ligger något i luften, något som ännu inte har angetts som orsak till att Samhall inte får mer resurser. Även om det är bra, så hjälper det inte för alla att tillföra en massa pengar för att förbättra arbetsmiljön för de anställda i olika företag. En del, och det är ganska många, har ett medfött handikapp eller får ett sådant av andra omständigheter. Därför behöver de Samhalls hjälp och insatser för att kunna fullfölja sin uppgift i samhället.

Fru talman! Jag tror att många här i kammaren, Kenth Skårvik, är besjälade av just alla de insatser som görs nu och som kommer att fortsätta att behövas för de handikappade. Att jag nämnde den diskussion som kommer att uppstå med utgångspunkt i arbetsmiljökommissionens tankar beror på att jag tror att både Kenth Skårvik och jag ser att det varje år produceras arbetshandikappade som skulle kunna undvikas med hjälp av en annan organisation på arbetsplatserna och ett annat arbetsmiljöarbete. Jag tror också att vi är överens om att många av dem som i dag står utanför arbetsmarknaden med ett bättre system för rehabilitering skulle kunna komma tillbaka till arbetet betydligt tidigare än i dag. Det är viktigt att nämna dessa saker. Hela denna syn hänger ihop med hur arbete åt de handikappade, oavsett hur handikappet har uppstått, skall kunna skapas. Jag har flera gånger betonat här i kammaren att jag är mycket nöjd och imponerad av Samhall. Samhall har fyllt en ovärderlig funktion under de tio år som Samhall kommer att fortsätta att spela samma avgörande roll också i fortsättningen. Det finns alltså inga bakomliggande onda avsikter i denna diskussion. Jag har känt att det är ansvarsfullt och riktigt gentemot Samhall att efter tio år göra en översyn av verksamheten, precis som Samhall självt har ett ambitiöst och omfattande översynsarbete av sin verksamhet på gång. Det sker mot bakgrund av det jag nämnde i interpellationssvaret, nämligen den hårdnande konkurrensen för legotillverkningen, som gör att man måste se över på vilka områden det går att skapa ny sysselsättning och nya arbetsuppgifter. Det är ett oerhört bra och viktigt arbete. Avsikten med översynen är ingen annan än det som står i direktiven till den utredningsman som gör översynen. Denna kommer också att få en stor betydelse även för Samhall. Vi är många som behöver inte försvara, men dock betona, när sysselsättningen blir svårare att upprätthålla hur viktigt det arbete är som Samhall och andra institutioner utför. Det skulle vara svårt, för att inte säga omöjligt, för många grupper att annars kunna ha ett värdigt arbete, i Samhall eller ute på den vanliga arbetsmarknaden. Slutligen har vi timramen. Det är inte bara en ökad närvaro bland de anställda som förklarar varför timramen har överskridits. Det beror också på att övergångarna till arbete utanför Samhall av naturliga skäl har blivit färre än tidigare. Det har också nyanställts fler än vad timramen har medgivit. För att balansera dessa effekter fick Samhall möjlighet att utjämna sysselsättningsvolymen mellan de olika budgetåren. För det ''överutnyttjande'' som har skett vill Samhall ha kompensation. Det är viktigt att veta att Samhall har på egen begäran fått möjlighet att göra en balansering mellan de olika åren. Det är också viktigt att det klaras av. Samhall kommer att fortsätta att spela samma viktiga roll och har samma omfattning också i den kommande budgeten och därmed också möjligheter att fortsätta att balansera ökningen under de år som kommer.

Fru talman! Jag vill återigen tacka Mona Sahlin för svaret. Särskilt det sista var mycket klargörande. Jag vill tro att arbetsmarknadsministern har ett besjälat hjärta när det gäller att arbeta för de arbetshandikappade i den situation som har varit och som nu råder. Jag tror på detta, och jag skall fortsätta att känna förtroende för arbetsmarknadsdepartementet och ministern i arbetet för de arbetshandikappade -- givetvis också då för Samhall. Jag har en stark känsla för Samhall, och jag vet att Samhall gör ett fint och uppskattat arbete, även om det även klagas på Samhall i många situationer. Men oavsett vad som görs finns det alltid människor som vill se negativt på vissa uppgifter. De 1,5 % som man nu får möjlighet att spela med under tre år har använts för att komma till rätta med situationen. Men det hjälper endast Samhall i dess verksamhet, det hjälper inte någon arbetshandikappad att få arbete. Framför allt i den situation som vi nu är på väg in i har Samhall en stor uppgift. Det går inte att resonera bort att de arbetshandikappade kommer att få det svårare att få arbete. Därför är det givetvis bra med de insatser som regeringen har vidtagit och som redovisats i arbetsmarknadsministerns svar. Jag har inte missuppfattat arbetsmarknadsministerns svar på något sätt, utan jag tycker att det är skönt att vi kan klargöra hur vi ser på situationen från regeringens sida och från oss i riksdagen. Samhall kan få känna arbetsro och fortsätta arbetet som hittills med vetskap om riksdagens och regeringens stöd.

Fru talman! Agne Hansson har frågat mig om vilka olika åtgärder regeringen är beredd att vidta för att möta den vikande sysselsättningstrenden i Kalmar län, bl.a. vilka nya sysselsättningstillfällen regeringen avser att lokalisera till länet. Några av de frågor som Agne Hansson tar upp faller under industriministerns och kommunikationsministerns ansvar, men jag kommer att beröra även dessa frågor. Den ekonomiska utvecklingen leder nu till att arbetsmarknaden försämras -- vilket inger oro. Jag är medveten om de varsel som föreligger i Kalmar län och att dessa kan medföra ökade svårigheter till sommaren. Som jag tidigare i dag har redogjort för i mitt svar till Björn Samuelson, är den försämring av arbetsmarknadsläget som märks i olika delar av landet till stor del en följd av att löner och priser har stigit snabbare än i våra konkurrentländer. Produktiviteten har inte ökat i samma takt som lönekostnaderna. För att värna sysselsättning och välfärd måste den ekonomiska politiken inriktas på att öka den svenska industrins konkurrenskraft. En ökad ekonomisk tillväxt och en lägre inflationstakt är en förutsättning för att klara sysselsättningen. Arbetsmarknadspolitiken, liksom regionalpolitiken, ingår som en aktiv del i den samlade ekonomiska politiken. Arbetsmarknadspolitikens uppgift måste i detta arbetsmarknadsläge främst vara att underlätta anpassningen på arbetsmarknaden genom bl.a. arbetsförmedling och utbildning. På förslag i tilläggsbudget I har riksdagen beslutat att AMS får omprioritera 300 milj.kr. för utbildning. Vidare har regeringen nyligen medgivit att AMS får utnyttja de av regeringen innehållna medlen om 309 milj.kr. till arbetsmarknads och företagsutbildning. Till detta skall läggas medel för utbildningsbidrag. AMS får även använda 105 milj.kr. till att kraftigt bygga ut arbetsförmedlingens jobb-sökaraktiviteter. Totalt beräknas 22 500 personer per månad under vintern och våren bli föremål för utbildningsinsatser och matchningsåtgärder. Det är arbetsmarknadsstyrelsens uppgift att fördela tillgängliga resurser med hänsyn till behov i olika län. Jag förutsätter att en del av resurserna kommer Den nya regionalpolitiken ger länsstyrelsen större möjlighet till en friare användning av länsanslaget. Detta innebär ökade möjligheter att anpassa åtgärderna efter behoven, bl.a. för allmänt näringslivsfrämjande åtgärder och glesbygdsstöd. Medlen för regionala utvecklingsinsatser som länsstyrelsen i Kalmar län disponerar har enligt industriministern ökat mycket kraftigt, från 9,5 Inom den statliga sektorn har ett omfattande omstruktureringsarbete påbörjats i enlighet med regeringens skrivelse till riksdagen. Det är nu för tidigt att uttala sig om vilken verkan detta arbete kan ha med avseende på Kalmar län. Agne Hansson har också frågat om regeringen är beredd att vidta väg och järnvägsupprustningar eller andra infrastrukturella åtgärder i länet. Enligt kommunikationsministern är investeringsplaner avseenden åren 1991--2000 för byggande av riksvägar och länstrafikanläggningar i det närmaste klara. Kalmar län har ett relativt omfattande riksvägnät. Trafiken på detta vägnät är dock väsentligt lägre än riksgenomsnittet. En relativ minskning av investeringsutrymmet för Kalmar län har skett. Kommunikationsministern anser att Kalmar län med avseende på vägstandard inte har sämre förutsättningar än något annat län. Banverket har i en plan för åren 1991--2000 fastställt prioriteringar mellan olika investeringsprojekt. Planen baseras på en anslagsnivå för nyinvesteringar på totalt 1 miljard kronor om året, dvs. 10 miljarder kronor för hela perioden. För närvarande pågår enligt kommunikationsministern banupprustning mellan Nybro och Kalmar. Projektet kostar 67 milj.kr. och beräknas vara klart 1991. Som jag tidigare i dag har redogjort för innebär det av regeringen presenterade budgetförslaget för budgetåret 1991/92 en förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Medlen till arbetsmarknads och företagsutbildning och jobbsökar-aktiviteter föreslås bli förstärkta med 3 miljarder kronor, vilket i huvudsak kommer att finansieras via arbetsmarknadsfonden. Detta innebär en överföring av medel från det passiva arbetslöshetsunderstödet till aktiva åtgärder, och därmed fortsätter den aktiva arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det var ett långt och väl genomarbetat svar. Jag är medveten om att det var en omfattande interpellation med många frågor som täcker ett brett sakpolitiskt fält. Men det är en nödvändighet om man skall kunna diskutera ett läns samlade situation, och jag ville göra detta. Det var magrare med de konkreta beskeden. Höjningen av länsanslagen t.ex. som åberopades, har skett i denna kammare genom en majoritet emot regeringens förslag, och det är inte enda gången. Det har inträffat flera år att de har justerats upp. Vi fick inte ett enda jobb till Kalmar län i det här svaret. Jag hade inte väntat mig det heller. Avsikten med min interpellation var i första hand att från min sida informera regeringen och slå larm om den oro som vi alla i Kalmar län känner för var som håller på att hända med jobben, med våra små företag och med sysselsättning och service över huvud taget. Kalmar län är ett regionalpolitiskt hårt prövat län. Vid konjunkturnedgångar och försämrad ekonomi och tillväxt i landet blir det alltid de svagaste regionerna och de människor som bor där som far mest illa. Skall sådana regionalpolitiska orättvisor kunna undvikas måste insatser från statsmakterna sättas in tidigt och med kraft och beslutsamhet. I Kalmar län har vi en hög andel underleverantörsföretag, inte minst till bilindustrin, som nu har uppenbara problem. Vi har en hög andel träindustri och leverantörer till byggmarknaden. Dessa går nu mot ett totalstopp när det gäller byggandet. Detta är orsakat av regeringens politik. Därför kräver vi naturligtvis insatser tillbaka. Nu säger arbetsmarknadsministern att hon är informerad om läget i Kalmar län och att hon också är oroad över sysselsättningssituationen. Det är ett gott tecken. Jag och vi i Kalmar län förväntar oss då ett kraftfullt agerande från hennes och regeringens sida för länet och för länets sysselsättning. Det är helt nödvändigt. Vi har emellertid inte varit vana vid det tidigare från regeringens sida. Ökad ekonomisk tillväxt och lägre inflation är en förutsättning för att klara sysselsättningen, sägs det också i svaret. På den punkten är jag emellertid orolig för var vi har socialdemokraterna i dag. Betyder det att målet om full sysselsättning nu skall överges? I så fall är vi illa ute i Kalmar län. Kalmar län är ett låglönelän. Det betyder att huvuddelen av skattebetalarna i länet drabbats hårt av skattereformens effekter. Nu är oron stor för att vi i länet också skall få bära nästa tunga börda för att klara landets ekonomi. Så blir det om arbetslösheten tillåts stiga för att hålla tillbaka löneökningarna och inflationen. Det kommer att slå mycket hårt mot ett län som Kalmar län. Det är naturligtvis en cynisk politik att man som lågavlönad får bära effekterna av skattereformens finansiering samtidigt som lönerna för låginkomsttagare hålls nere för att det skall vara möjligt att klara landets ekonomi. Det kan vi i centern i Kalmar län inte acceptera. Det finns inga besked i svaret om arbetsmarknadspolitiska insatser utöver den utbildning och arbetsförmedling som nämns. Har inte arbetsmarknadsministern några arbetsmarknadspolitiska åtgärder utöver dessa att erbjuda oss? Det är min fråga. En gång arbetslös, alltid arbetslös är en stor risk. Exempel från andra länder där man tillåtit arbetslösheten att stiga visar att långtidsarbetslösheten stiger och inte går ner när sysselsättningstrenden vänder uppåt igen. Det är regionalpolitiska problemområden, just sådana som Kalmar län, som i första hand får ta särskilt mycket stryk i en situation med långtidsarbetslöshet. Vad avser arbetsmarknadsministern att vidta för åtgärder mot just långtidsarbetslösheten i landet för att regionalpolitiskt värna inte minst svaga regioner som Kalmar län? Det skall satsas tre miljarder på arbetsförmedling och jobb-sökar-aktiviteter. Det finns när det gäller dessa en risk för att ökad rörlighet leder till att vi får en fortsatt utflyttning av ungdomar från vårt län till mera expansiva områden som storstadsområdena. Vilka åtgärder vill regeringen vidta för att skapa jobb på hemorterna? Det är oerhört viktigt för oss. Då ligger naturligtvis investeringar för att bygga upp framtiden nära, t.ex. satsningar på utbildning och kommunikationer. Då kommer vi delvis in på områden som arbetsmarknadsministern inte är direkt ansvarig för. Men jag kan naturligtvis inte dela den uppfattning som lämnas i svaret, nämligen att kommunikationsministern anser att Kalmar län, med avseende på vägstandarden, inte skulle behöva några insatser. Dessa insatser tycks nu, enligt budgetförslagen, gå till storstäderna, den debatten får jag emellertid ta med kommunikationsministern. Infrastrukturella satsningar är viktiga för sysselsättningen. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern: Delar arbetsmarknadsministern kommunikationsministerns bedömning, eller är arbetsmarknadsministern beredd att, av arbetsmarknadspolitiska skäl, försöka förmå kommunikationsministern att göra infrastrukturella satsningar i Kalmar län?

Herr talman! Jag vill naturligtvis instämma i vad Agne Hansson sade om den starka oro som vi i Kalmar län känner för den framtida utvecklingen. Men vi vill samtidigt inte framställa länet som ett krislän. Det lockar inte företagare att komma dit. Det lockar inte människor att försöka flytta till länet. Vi vill samtidigt ta fram det positiva som finns i länet. Men många branscher, t.ex. underleverantörer till bilindustrin, skogsindustrin -- med den uppskjutna investeringen i Mönsterås bruk -- och glasindustrin har nu fått nya problem. Vi läser dagligen om dessa svårigheter. Kalmar län är ju dessutom ett agrart län, och därför kommer jordbruksomställningen, som vi ju alla har varit ense om och som vi vet är nödvändig, att innebära stora problem för Kalmar län inte minst om hela verksamheter som t.ex. betodlingen och sockerbruket kommer att tas bort. Då frågar man sig naturligtvis vad vi skall göra i stället. Om nu regeringens politik med inflationsbekämpning och försök att hålla lönerna i schack kan hjälpa oss så att jobben inte försvinner, är det mycket bra. Men vi måste också få en mer differentierad arbetsmarknad. Arbetsmarknadsministern säger att det är för tidigt att uttala sig om vilken verkan omstruktureringsarbetet inom den statliga sektorn kan ha på Kalmar län. Vi håller från folkpartiet fullständigt med om att det är nödvändigt att omstrukturera och se över den offentliga sektorn. Men jag kan inte se att det är nödvändigt att nästan avlöva vissa län, vilket jag tycker att man nu håller på med. Arbetsmarknadsministern kan då naturligtvis säga att inte heller detta är hennes bord. Men detta kommer att ha effekter på den totala arbetsmarknaden. Vi behöver administrativa arbeten inom t.ex. det statliga området för att kunna locka folk även till administrativa arbeten inom det privata näringslivet och inom kommunerna. Vi har mycket svårt att rekrytera arbetskraft inom vissa områden på grund av att den medföljande inte kan få arbete. Ofta är det nämligen fråga om att en medföljande har arbete inom samma sfär. Vi behöver därför en statlig sektor som är aktiv. Om man nu skall regionalisera landet, kommer aldrig kommuner i utkantslän som Kalmar län att bli huvudorter. Vi kommer att förlora många arbeten som vi verkligen i stället behövde ha kvar. Vi vet att det är svårt att få nya arbetstillfällen, men jag kommer att fortsätta att motionera om statliga arbeten t.ex. till Västerviksregionen, där vi så väl behöver dem. Vi har glatt oss åt de ökade länsanslagen, och vi vill inte att de på nytt skall prutas ned. Vi vill ha möjlighet att använda dessa anslag så fritt som möjligt, inte minst inom turistnäringen. Det är också viktigt med en differentierad arbetsmarknad på grund av att vi har så många gamla i Kalmar län. I går kom uppgifter om att vi är äldst i landet -- nästan 10 % av befolkningen är över 75 år. Får man inte arbetskraften att stanna kvar, flyttar också familjer med. Många gånger är det kvinnorna som svarar för omsorgsyrkena. I Norrland har man sett att när en industri läggs ned på en ort flyttar hela familjen. Det blir då gamla kvar, men det blir ingen kvar som tar hand om dem. Vi måste undvika detta problem i Kalmar län om vi skall kunna klara den situation vi nu befinner oss i med så många gamla. Jag vill framför allt vädja till arbetsmarknadsministern att hon håller i minnet den helhetssyn som hon talar om. Det gäller inte bara att vi skall ha en god industri, utan vi måste få en differentierad arbetsmarknad. Jag har själv arbetat inom arbetsförmedlingen så jag känner verksamheten något, och jag vet att det inte finns några arbetslöshetsinsatser såsom jobbsökning osv. som hjälper om vi inte får en differentierad arbetsmarknad.

Herr talman! Dess värre är det inte bara i Kalmar län som arbetslösheten nu ökar. Detta måste givetvis ha sina orsaker. Om man läser arbetsmarknadsministerns svar på Agne Hanssons interpellation ser man mitt på första sidan något av svaret på det här problemet. Där står att den ekonomiska utvecklingen nu leder till att arbetsmarknaden försämras, vilket inger oro. Alldeles riktigt, det är fråga om den ekonomiska utvecklingen, och för den bär självfallet regeringen huvudansvaret. Vi har rekordhöga skatter och avgifter, ett högt ränteläge, stigande arbetslöshet, höga kostnader i näringslivet, men låg tillväxt. Detta leder till ett problem av väldigt stora dimensioner, och regeringen bär självfallet huvudansvaret. Vi har en krisekonomi i vårt land. Regeringen har själv direkt medverkat till att exempelvis Kalmar län kan få mycket specifika problem i vissa delar. Jag kan nämna införandet av moms på turism och rekreation. Detta kommer att drabba Öland särskilt hårt, eftersom man där är mycket beroende av turistnäringen. Det finns också ett annat hot över Öland, nämligen det Ingrid Hasselström Nyvall framhöll om sockernäringens framtid. Detta är litet märkligt. Regeringen aviserade i budgetpropositionen att gränsskyddet skulle minskas, men samtidigt skall exportförbudet finnas kvar när det gäller svenskt socker. Det går liksom inte ihop. Dessutom pågår utredningar och finns det förslag om att vägverket skall regionaliseras på det sättet att man skall indela vårt land i storregioner och länens verksamhet på detta område skall minska. Ett antal jobb förs på det sättet bort från exempelvis Kalmar län. En annan sak som gör att det kan vara besvärligt att fullt ut utnyttja de möjligheter som redan nu finns är de bidrag som staten ger till länen för olika insatser. De är litet för snäva, och de borde kunna få användas mera fritt. Även om jag anser att bidrag i sig inte löser problemen, måste de bidrag som det nu ändå finns beslut om användas på bästa sätt. Arbetsmarknadsministern nämnde i sitt svar arbetsmarknadsutbildningen. Det är väl bra, men det är inte det grundläggande problemet. Sådana insatser sätts ju in när det har gått snett. Det grundläggande felet är att vi har en för svag ekonomi, och den måste vi stärka. Man måste därför försöka lägga om kursen. En annan viktig fråga är vilka infrastruktursatsningar som behövs. Just ett län av Kalmar läns typ skulle verkligen behöva ordentliga infrastrukturella satsningar när det gäller vägar och annat för att kunna lyfta sig upp ur den negativa trenden. Skälet till att anslagen inte är större och att det inte finns möjlighet att bygga mer vägar är att trafikföringen på våra vägar redan är ganska låg. Detta kanske delvis beror på att vägnätet inte håller den standard man kan kräva. Hade vi goda infrastrukturer, skulle detta utgöra en bas och en grund för att näringslivet skulle kunna expandera och frivilligt lokalisera sig till exempelvis Kalmar län. En annan viktig fråga för vårt län framöver är huruvida den stora satsningen i Mönsterås och en utbyggnad av bruket där kommer att kunna ske. Jag förutsätter och jag hoppas verkligen att regeringen gör allt för att satsningen verkligen skall kunna genomföras. Det är en livsnödvändighet inte bara för den kommunen utan för hela länet och regionen om man skall kunna ta hand om den ökade tillväxten i skogen och göra våra exportinkomster ännu större i framtiden. Det är en viktig satsning för vår del av landet och för landet i dess helhet. Det är en av de större industrisatsningar som kan skönjas framöver. Herr talman! Jag vill avslutningsvis än en gång säga att det är de grundläggande ekonomiska villkoren som är avgörande för om ett län som Kalmar län skall kunna leva vidare och få goda förutsättningar. Det kan man inte med höga skatter och en inflationsekonomi, som hittills har varit fallet.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att vi ändå kan påminna oss att vi tack vare väldigt mycket av den ekonomiska utvecklingen under 80-talet står väldigt mycket starkare nu än vad vi gjorde i början på 80-talet, när situationen i mångt och mycket påminde om den oro som nu syns inte bara i Kalmar utan i många andra delar av vårt land. Vi har 400 000 fler människor i arbete. Vi har en industri som har investerat och satsat och på många sätt står starkare i dag än vad den gjorde i början av 80-talet. Vårt utgångsläge och våra erfarenheter av arbetsmarknadspolitiken under de här tio åren gör att vi på många vis i dag vet vilka insatser som behövs, hur de skall användas och hur de långsiktigt skall syfta till att ytterligare stärka Sverige, nu i den internationaliseringens och Europas tid som 90 talet kommer att vara. Ingrid Hasselström Nyvall pekade på ett av de centrala problemen, som jag tror är giltigt för Kalmar län lika väl som för andra län, nämligen att problemen blir så oändligt mycket större när man har en ensidig arbetsmarknad. Väldigt mycket av det vi nu gör måste inriktas på att bredda arbetsmarknaden. Många av de problem som t.ex. Norrlandslänen har haft under många år stöter man nu på i många län i Väst och Sydsverige, där man ensidigt varit beroende av en eller mycket få branscher och där man tidigare har mildrat problemen på den privata arbetsmarknaden med ökningar inom kommuner och landsting, som nu inte sker. Det är just därför som regeringen lägger så stor vikt vid utbildning. Det är ett av de bästa instrument som statsmakterna kan använda för att hjälpa till att bredda arbetsmarknaden i länen. Därför ligger det nu ett stort ansvar på länsmyndigheterna för hur man använder utbildningen, vilka utbildningar man anordnar och hur man förvandlar utbildningskunskapen till nya branscher och till nya jobb i de här regionerna. Jag skall inte förneka att också regionalpolitiken och var de statliga jobben kommer att finnas under 90-talet spelar en roll, men det viktiga är utbildningen. Angående det som Bertil Danielsson sade vill jag säga att utbildningen verkligen inte kommer in när det är för sent -- utbildningen är en offensiv insats såväl för den enskilde som för företagen. Utbildningen är en del i inflationsbekämpningen. Med ett större yrkeskunnande och en mer yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden kan vi underlätta och understödja den strukturomvandling som vi nu måste se på svensk arbetsmarknad och i svenskt näringsliv. Det är alltså verkligen inget passivt stöd utan en mycket offensiv inriktning. I den ekonomiska utvecklingen, som inger oro, finns kostnadsutvecklingen, som inger oro. Regeringen kommer inte att lägga om kursen, om en kursomläggning skulle innebära att passivt åse hur arbetslösheten ökar, inte minst i Kalmar län, beroende på att vi icke skulle orka betala priset av att se till att kostnadsutvecklingen nu bryts. Kan vi inte bryta den nu med den utveckling vi har på arbetsmarknaden och med den skatteomläggning som genomförs under det här året -- när skall vi då kunna göra det? Den beskrivning som Agne Hansson ger av hur orättfärdigt arbetslösheten slår är helt riktig. Min enkla fråga är då: Om vi är överens om att kostnadsutvecklingen är det avgörande och därmed också stabiliseringsavtal på svensk arbetsmarknad -- skall vi då låta en liten grupp få fälla det och därmed orsaka att arbetslösheten kommer att öka, också i Kalmar län? Jag har hänvisat till det i mitt förra interpellationssvar: När arbetslösheten för riket ökar med några få tiondelar, drabbar det vissa län med många, många procent. Ofta är det de överhettade regionerna och oförmågan att komma åt problemen där som har gjort att utvecklingen blivit ännu dystrare i andra län ute i landet, också i Kalmar. Jag vill också påminna om att med den konstruktion som vi nu har på arbetsmarknadspolitiken sätter regeringen upp resurserna och anger målen för arbetsmarknadspolitiken. Där ingår även det viktiga att hålla långtidsarbetslösheten borta. Det innebär också att regeringen inte detaljstyr verksamheten. Vi har ett mycket bra sätt att fungera gentemot arbetsmarknadsverket tycker jag: Vi anger målen, och vi anger resurserna. Det är AMS som har att hantera hur resurserna fördelas och används ute i länen. AMS får i årets budgetproposition ännu större frihet; man får ett stort anslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och man avgör sedan själv var resurserna skall läggas och hur de skall användas, vilka åtgärder man skall satsa mer eller mindre på. Därmed är också många av de frågor som ni här tar upp frågor mer för arbetsmarknadsstyrelsen än för regeringen. Jag tycker att statsmakterna skall stå för resurserna och ange målen. Statsmakterna skall utvärdera och noga följa hur arbetsmarknadsverket använder sina resurser och verksamheter. Det är de som står närmast verkligheten som har att hantera åtgärderna. Jag tycker att detta är något mycket viktigt och bra som har hänt mellan oss politiker och många myndigheter, inte minst arbetsmarknadsverket. Jag är mycket medveten om att antalet varsel har ökat mycket drastiskt, inte minst i Kalmar. Det kommer att få effekt på arbetslösheten till våren och sommaren. Det behövs en förstärkning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Därför finns en massiv sådan förstärkning också med i årets budgetproposition. Målet om den fulla sysselsättningen har inte övergetts. Våra möjligheter att klara detta mål avgörs dock av om vi kan bryta kostnadsutvecklingen och få ett stabiliseringsavtal på svensk arbetsmarknad under de närmaste åren.

Herr talman! Det är klart att det ekonomiska läget och den krissituation som vi nu befinner oss i särskilt hårt drabbar de svaga regionerna i landet. Centern slår vakt om den fulla sysselsättningen. Vi anser naturligtvis att det är viktigt att man ser till att det blir lugnt på arbetsmarknaden och att det träffas stabila avtal. På den punkten delar jag arbetsmarknadsministerns uppfattning. Om man inte väljer att värna sysselsättningen i första hand är det mycket viktigt att man kompletterar åtgärderna för att hålla nere inflationen och lönekostnaderna med regionalpolitiska insatser. Annars blir det just sådana län som Kalmar län -- som redan tidigare har en struktur med låga löner -- som drabbas särskilt hårt. Därför är det också viktigt att man får en rättvis fördelningsprofil på arbetsmarknaden kontra den skatteomläggning som har gjorts. Sådana regioner som vårt län drabbas annars med dubbel negativ effekt. När det gäller frågan om att bredda arbetsmarknaden vill jag inte förneka att arbetsmarknadsutbildningen utgör en mycket viktig faktor. Jag tror dock att den måste kompletteras med arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är också viktigt att man sätter in åtgärder så att småföretagen kan utvecklas vidare. Det är därför mycket olyckligt att man från regeringens sida drar ned medlen när det gäller utvecklingsfonderna. Det är också olyckligt att man tydligen ensidigt från regeringens sida är beredd att sänka gränsskyddet. Det är mycket sårbart för vår jordbruksnäring och dess omställning. Kalmar län har utomordentligt goda förutsättningar att klara svackan. Det finns ett behov av infrastrukturella åtgärder. Regeringen har därför en utmärkt chans att nu sätta in åtgärder. Man kan t.ex. ta de pengar som man är beredd att satsa på Öresundsbron och i stället förbättra infrastrukturen och utveckla kontakterna med Europa via Kalmar län. Det skulle vara en utomordentlig regionalpolitisk satsning.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern hade litet synpunkter på mitt resonemang om arbetsmarknadsutbildning. Låt mig först slå fast att det när det gäller utbildning är utomordentligt angeläget och viktigt att vi har god kapacitet och att vi utbildar våra ungdomar så långt som det över huvud taget är möjligt. Jag misstänker att det finns åtskilligt att hämta igen där. Detta kan vi väl vara överens om. Jag angrep och ifrågasatte att man i det läget då arbetslöshetens stålbad är i gång att beredas, skall satsa 3 miljarder extra på arbetsmarknadsutbildning. Det är möjligt att det är nödvändigt i det läge som regeringen har försatt vårt land i. Jag menar dock att det inte skall behöva vara så. De bakomliggande faktorerna har lett fram till den här situationen. De som befinner sig på arbetsmarknaden skall självfallet hela tiden utbilda sig och fortbilda sig för att kunna ta nya och mera kvalificerade arbeten. Det tror jag också att vi kan vara överens om. Däremot skiljer sig tydligen våra uppfattningar när det gäller huruvida man nödvändigtvis behöver försätta sig i ett läge där det behövs 3 miljarder extra för att klara den hotande arbetslösheten. Det är ett tecken på att den hittillsvarande politiken har misslyckats.
Herr talman! Det framhålls ofta att industrin i Kalmar län har ett löneläge som motsvarar ungefär 80 % av riksgenomsnittet. Om vi har lägre kostnader, borde vi få jobben. Tyvärr är det inte orsaken. Orsaken till det låga löneläget är att vi inte har högteknisk industri utan ett stort mått av legoarbeten. Vi har därför inte nått upp till de nivåer som vi gärna skulle önska. Det är därför givetvis bra med utbildning så att vi skulle kunna höja nivån på industrin i Kalmar län. De som har arbetat inom dessa områden -- jag har fortlöpande kontakt med folk på arbetsförmedlingar -- vet att det finns en kader människor som inte vill, kan eller orkar utbilda sig. De kan ha kommit till en ålder då de har tio yrkesverksamma år kvar, som de helst vill ha inom samma område som de tidigare har hållit på med. Denna grupp är mycket svår att få in på utbildning. Jag vill därför instämma i vad Kristina Svensson sade tidigare. Man borde också kunna tillgodose ett visst mått av beredskapsarbeten. Kristina Svensson fick inget svar. Jag räknar inte heller med att få ett svar. Jag vill ändå säga detta och be arbetsmarknadsministern uppmärksamma att hur bra det än är med utbildning så hjälper det inte alla människor. När det gäller infrastrukturen instämmer jag naturligtvis med de två andra talarna från länet om att vi behöver en förbättrad infrastruktur. Jag kan delvis hålla med kommunikationsministern när han säger att vi har en rätt hygglig vägstandard i Kalmar län. Det har vi faktiskt. På vissa punkter är den emellertid mycket dålig. Från företagarhåll har man sagt att man inte kan etablera sig med tung trafik, eftersom vägarna på vissa punkter är så dåliga. Därför tycker jag att det vore mycket värdefullt om man försökte titta på punktinsatserna. Vägverket framhåller dem ständigt, men de blir ständigt bortskjutna eftersom man endast ser på den totala infrastrukturen i länet. Man tänker inte på det gamla talesättet att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. De svaga länkarna i vår infrastruktur tycker jag att vi skulle försöka få hjälp med under kommande år.
Herr talman! Får jag bara mycket kortfattat för Ingrid Hasselström Nyvall påpeka att jag svarade Beredskapsarbeten kommer alltid att behöva finnas med som en av många åtgärder. De fyller en funktion för precis de grupper som Ingrid Hasselström Nyvall själv påtalade. Jag har försökt argumentera för varför den stora nysatsningen finns på utbildningsområdet. Låt mig än en gång påpeka att det inte är ett uttryck för ett misslyckande. Mot bakgrund av internationaliseringen och den stora kompetenshöjning som behövs i vårt svenska näringsliv ingår arbetsmarknadsutbildning som en viktig del, inte enbart för de arbetslösas skull. Om vi skall klara jobben måste vi bli starkare, inte minst från den utgångspunkt som Ingrid Detta är en offensiv satsning, en del i arbetet för att bygga landet inför 90-talet. Däri kommer arbetsmarknadspolitiken alltid att ingå.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern svarade generellt på de tre första frågorna i mitt anförande. Bl.a. frågade jag om regeringen och socialdemokraterna hade lagt om kursen i fråga om sysselsättningen. Det hade man inte gjort, sade arbetsmarknadsministern. Jag hade varit gladare om jag fått bättre bevis på det i form av mer konkreta besked till länet. Å andra sidan säger arbetsmarknadsministern att hon inser problematiken. Det kräver att man är beredd att gå vidare med ytterligare insatser. Statliga arbetstillfällen är viktiga komplement till en arbetsmarknadsutbildning, säger arbetsmarknadsministern också, och det är riktigt. Kalmar län är det län i landet som har minst antal statligt sysselsatta per tusen invånare. När kommer de statliga jobben? Riksdagen har ju fattat beslut om att nytillkommande verksamheter skall utlokaliseras. Är arbetsmarknadsministern beredd att påverka industriministern i dessa frågor och lägga ett ord för Kalmar län? Ett positivt besked tror jag vore mycket värdefullt för länet. Jag tror vidare att det finns många möjligheter för regeringen att lösa sysselsättningsproblemen i Kalmar län. Den politik som regeringen just nu för på en rad områden diskuteras också i länet. Det gäller bl.a. den framtida sysselsättningen för Mörbylånga sockerbruk. Det gäller det stora sysselsättningsprojektet i Mönsterås bruk. Hur skall skogspolitiken föras för att detta bruk skall kunna bedriva verksamhet? På bostadspolitikens område gäller det om varslen kan hävas för de över 100 sysselsatta personer som nu är varslade om uppsägning. Får vi en bättre bostadspolitik, då kan också bostadsproduktionen fortsätta. Det gäller vidare jordbruket och omställningen till biobränslen i förhållande till resonemanget i budgetpropositionen om en ensidig sänkning av gränsskyddet eller inte. Inom skattepolitiken gäller det t.ex. frågan om moms på energi och fjärrvärme. Inom länet finns utomordentliga möjligheter till framställning av biobränsle om momsen på fjärrvärme och bioenergi tas bort. Det gäller också de infrastrukturella satsningarna, satsningarna på vägar och kommunikationer. Jag delar inte Ingrid Hasselström Nyvalls uppfattning att vi skulle ha särskilt bra vägar i Kalmar län. Där finns verkligen hål att stoppa pengar i. Låt mig avsluta mitt inlägg, herr talman, med att säga att en rad saker pekar på att man bör lägga ett litet åtgärdspaket för sysselsättningen i Kalmar län. Kommer det ett sådant, arbetsmarknadsministern?
Herr talman! Julafton är passerad sedan några veckor tillbaka, och jag har inga paket kvar att dela ut. Jag vill påpeka hur bra det är att det är arbetsmarknadsstyrelsen som har att fördela de resurser som vi gemensamt här i kammaren anslår till arbetsmarknadspolitiken. Det är mycket bättre än det system vi tidigare hade då vi härifrån skulle dela ut paket och då representanter för länen försökte bevisa att förhållandena i just deras län var så dåliga. Nu har vi större möjligheter till en helhetssyn.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret. Det kan ju synas litet avlägset att ta upp den här konflikten i det läge som världen i stort och inte minst våra grannländer nu befinner sig i. Jag vill så här utanför protokollet ta tillfället i akt att uttrycka min sympati och mitt stöd till de kolleger som sitter här i kammaren i dag. Den här frågan gäller en annan konflikt, en blodig konflikt. Jag hade själv besök av en företrädare för interimsregeringen i december månad, då jag ställde den här frågan. Det är glädjande att regeringen har vidtagit de åtgärder som utrikesministern nu har redogjort för och att man så sent som i januari fattade beslut om ökat bistånd i form av mer pengar. Vi är ju överens om problemen och att det är viktigt att stödja den demokratiska utvecklingen. Jag skulle vilja fråga utrikesministern om man på något sätt kan bifalla den interimistiska regeringens begäran om att få ett internationellt erkännande som det politiska organ i Liberia som står för att denna demokratiseringsprocess kommer i gång. Samtliga politiska partier har gått samman, men problemet är att Charles Taylor vägrar att delta. Han är den som fortfarande i dag formellt har makten och inte låter sig avväpnas. Det behövs inte bara humanitärt bistånd, utan kanske också diplomatiska och politiska erkännanden av den interimsregering som sitter. Man skulle i Liberia i den här situationen behöva också den typen av stöd.

Herr talman! Det låter positivt. Det är nämligen den typen av kontakter som interimsregeringen är ute efter. Man är också ute efter att få svenskt bistånd i form av personer som åker till Liberia för att medverka till att organisera och övervaka ett kommande val. Jag uppfattar utrikesministerns uttalande som att Sverige och den svenska regeringen om det kommer propåer om detta ställer sig positiva till att medverka med även den typen av hjälp.
Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern så mycket för de positiva svaren. Jag skall genast meddela mina kontakter i landet att detta är möjligt.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är ett utförligt svar, som jag i stort sett kan ställa mig bakom. Det skrämmer mig när Gorbatjov säger att han inte visste om vad som hände i Vilnius natten till söndagen. Jag låg och sov, är hans förklaring. Vilka slutsatser skall vi dra av detta, herr utrikesminister? Jag står bakom den avsky som alla känner inför den massaker som den sovjetiska krigsmakten utförde i Vilnius. Jag står också bakom åsikten att den enda framkomliga vägen för att de baltiska republikerna skall återfå sin självständighet är en dialog mellan likaberättigade parter. Men frågan är: Finns dessa möjligheter fortfarande kvar eller blir det en dialog på den ena partens villkor, den part som behärskar en välutrustad armé? Om det sistnämnda blir det som skall gälla i fortsättningen, då är min uppfattning att Sverige måste trappa upp sin kritik mot Sovjetunionen, bl.a. genom att ta upp frågan i FN och i den europeiska säkerhetskonferensen. Jag vill ha utrikesministerns kommentar till detta.
Herr talman! Jag instämmer självfallet till fullo i de fördömande ord som utrikesministern yttrade om Sovjets agerande. Men frågan är: Vad tänker Sverige göra mer än så? I Aftonbladet i går skriver Sten Andersson: ''Andra världskrigets följder har inte undanröjts förrän Estland, Lettland och Litauen återfått sin frihet och självständighet.'' Det är väldigt vackra ord. Till andra världskrigets följder hör också att Sverige har erkänt den sovjetiska ockupationen av Baltikum. Betyder det att utrikesministern är beredd att nu ogiltigförklara Sveriges erkännande 1940 av den sovjetiska ockupationen. Det handlar också om hur man ser på Litauen och de andra baltiska republikerna. Anser Sten Andersson att Litauen är en Sovjetrepublik eller en självständig stat? Är det som hänt i Vilnius interna sovjetiska angelägenheter eller är det en internationell konflikt? Så avfärdar Sten Andersson min fråga huruvida EG-anslutningen kan spela någon roll. Hur kan man vara så säker på den saken? Ur sovjetisk synpunkt ser EG ändå ut som en militärunion, och förresten inte bara ur sovjetisk synpunkt -- även ur Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets synvinkel ser EG ut på det sättet. Här försvinner alltså det neutrala bältet mellan öst och väst. Är det så otänkbart att det finns kretsar i Moskva som mycket väl kan låta Sverige, som inte varit så neutralt, överge sin neutralitet men som på intet sätt kan släppa Litauen och de andra baltiska staterna? Eller hur ser Sten Andersson på Baltikums framtid? Skall de baltiska staterna förbli Sovjetrepubliker, skall de bli neutrala eller skall de möjligen ansluta sig till ett västblock? Skall de också bli medlemmar i EG? Tror Sten Andersson att Moskva skulle acceptera det?

Herr talman! Jag är överens med utrikesministern om att de motsättningar som nu råder i de baltiska republikerna endast kan lösas med politiska medel och genom förhandlingar. Men viktigt är också: Gör utrikesministern den bedömningen att de protester som Sverige och andra länder i Europa nu riktar mot Sovjetunionen har fått någon effekt? Om de inte får någon effekt, tror jag att det är väldigt viktigt att man ganska snart får detta klart för sig. Annars härjar Sovjetmakten i republikerna, och man kommer till en situation där Sovjetmakten tagit över alltsammans. Vad blir det då för förhandlingar? Utrikesministern har en hel stab av medarbetare, en ambassad i Moskva och representationen i de baltiska staterna, och det är därför jag ställer frågan till utrikesministern: Kan man se något tecken på att Sovjetmakten har tagit intryck av protesterna eller kommer konflikten att fortsätta och stalinisterna ta över helt och hållet?
Herr talman! Det handlar inte om att göra historien ogjord, utan det handlar tvärtom att återknyta till historien och göra klart vilken legalitet man bygger på. Enligt den uppfattning man har i Litauen har landet varit självständigt sedan 1918. Man återtog sin självständighet den 11 mars i fjol. Man hade då som en självklarhet väntat sig erkännanden. Dessa erkännanden kom inte. Det är mycket sannolikt att man i Moskva har uppfattat detta som en signal om att det som händer i Baltikum betraktas som interna angelägenheter. Det är självklart att vi fördömer Sovjets framfart, men ur folkrättslig synpunkt är det viktigt om man betraktar detta som interna angelägenheter eller som en internationell konflikt. Därför frågar jag igen: Anser Sten Andersson att Litauen -- för att ta det klaraste fallet -- är en Sovjetrepublik eller en självständig stat? Är detta en intern angelägenhet eller är det en internationell konflikt?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det sista han sade, nämligen att Sverige inte har tömt ut alla möjligheter. Det som nu redovisades tycker jag är bra. Eftersom nu även de andra nordiska länderna och representanter för de baltiska folken deltar, så utgår jag från att man vid lämpligt tillfälle trappar upp kritiken mot Sovjetunionen. Jag tror också att det är viktigt att man försöker få upp frågan i FN. Jag litar emellertid på att utrikesministern och de andra som deltar i överläggningarna därvidlag gör en riktig bedömning.
Herr talman! Utrikesministern säger att de baltiska representanterna är nöjda. Jag är säker på att det är en korrekt beskrivning av vad de säger till utrikesministern. Men faktum är att litauerna blev fruktansvärt besvikna när de efter självständighetsförklaringen den 11 mars i fjol inte möttes av erkännanden, praktiskt taget inte från något håll och framför allt inte från Sverige. Det var en test, som de har dragit slutsatser av men som också Moskva har dragit slutsatser av. Det är en internationell angelägenhet, säger Sten Andersson. Det är i och för sig vackert uttryckt, men det är fortfarande frågan om huruvida det i folkrättslig bemärkelse är en inre angelägenhet eller en internationell konflikt. Vad utrikesministern sade måste ändå tolkas så, att han anser att det folkrättsligt är en inre angelägenhet för Sovjetunionen. Vi kan protestera moraliskt, men det är ändå folkrättsligt en inre angelägenhet. Jag måste än en gång fråga: Hur ser de geopolitiska strategerna i UD på vad som skall hända med Baltikum i framtiden? Ni talar om att de baltiska staterna skall bli självständiga, men tror ni att Sovjet släpper dem, om Sverige är medlem i en västeuropeisk pakt, som också har militära inslag? Hur ser ni framför er Europas karta? Det måste ju finnas någon strategi och någon tanke om detta inom UD. Skall de baltiska staterna ensamma utgöra ett neutralt block eller skall de stå kvar i någon sorts förhållande till Sovjetunionen? Jag tror faktiskt att man funderar över dessa saker i Moskva, och man borde göra det också här i

Herr talman! Låt oss säga att det har skett en förstärkning av den svenska Baltikumpolitiken under det senaste året. Det är ingen som skall förneka det. Tonfallet och formuleringarna från regeringens sida har utan tvivel blivit bättre. Men jag undrar ibland hur man i regeringskansliet betraktar framför allt det stora testet, den litauiska självständighetsförklaringen. Tror man att litauerna inte ville bli erkända? Sådana argument har ibland framförts. Trodde man att det var ett politiskt jippo eller någonting sådant? I själva verket var det ett strikt folkrättsligt agerande, som byggde på att man ansåg att man oavbrutet hade varit en suverän och självständig stat och att man återtog detta status efter att ha varit ockuperad. En fråga som vi faktiskt inte fått ett fullständigt svar på i klara verba är om regeringen anser att Litauen skall betraktas som en Sovjetrepublik eller som någonting annat.

Herr talman! Jag kan försäkra att när majoriteten av Sveriges riksdag i utrikesutskottet tar ställning till den här typen av frågor, lyssnar man ytterligt noga på vad som sägs inom utrikesdepartementet. Skall detta antyda att det inom utrikesdepartementet finns en förståelse för att man i dessa frågor skall ändra uppfattning, tror jag att det i utrikesutskottet skulle kunna finnas gehör även inom andra partier än vad som hittills har varit fallet. Det vore ytterligt intressant. Då kan vi börja arbeta med den utgångspunkten att regeringen här efterlyser nya riksdagsdirektiv.

Herr talman! Först vill jag tacka utrikesministern för svaret. Jag ser med högaktning på att utrikesministern i detta pressade läge både i våra närmaste grannländer och i Gulfområdet ändå besvarar frågorna snabbast möjligt. Det vill jag tacka speciellt för. Jag ställer mig bakom det svar jag har fått. Förtrycket tar inte semester, hade jag skrivit som överskrift på min fråga. Detta föranleder att man tar upp sådana här frågor. Jag skrev detta före jul, men det har inte varit någon frågestund sedan dess. Som i alla andra förtryckarländer är det här ledare som fängslas och sätts i husarrest. Studenter fängslas och torteras. Man har vid demonstrationer skjutit in i folkmassorna, och många har omkommit eller mördats på det viset. Man har också i olika sammanhang angripit munkar. Den internationella opinionen är ibland det enda som kan få förtrycket att upphöra. I Sydostasien har Sveriges agerande kanske inte samma betydelse som på närmare håll, men de unika möjligheterna även för små länder att ta upp frågor i FNs generalförsamling och i FNs kommission för de mänskliga rättigheterna är oerhört viktiga. Inför framtiden gäller dels mötet om mänskliga rättigheter i Genève. Utrikesministern har redan sagt att Sverige där skall spela en aktiv roll, och jag är glad för detta. Det är också viktigt att ärendet till hösten kommer upp i FNs generalförsamling. Jag är tacksam och nöjd med det svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Jag håller med utrikesministern om att krig inte kan lösa konflikten i Etiopien. Vi hoppas alla att vi skall få se en förhandlingslösning och att man åtminstone skall komma fram till ett återupptagande av förhandlingarna för att så småningom kunna få en varaktig lösning på Det är dock viktigt att Sverige i sin dialog med andra länder är mycket klar i sina uttalanden. Det är vidare mycket viktigt att de uttalanden som riksdag och regering gör är liktydiga. Vi måste förmedla samma budskap. Jag tror att det missförstånd som här har uppstått hade kunnat undvikas om det memorandum som utrikesministern har läst upp mera hade betonat vad riksdagen yrkade bifall till. Det var faktiskt en att-sats som löd på följande sätt: ''att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en lösning av konflikten genom att det eritreanska folket i en internationellt övervakad folkomröstning får ta ställning till sin egen framtid.'' Utskottet var överens om att yrka bifall till hela att-satsen. Jag tror som sagt att vi kanske hade kunnat undvika missförståndet om detta hade poängterats i memorandumet. Med all respekt för utrikesministerns tid skulle jag vilja ta upp ytterligare en fråga som rör betänkandet. Det gäller en fråga som jag vet att utrikesministern är bekymrad över, nämligen läget för de mänskliga rättigheterna i Etiopien. Utskottet poängterade och yrkade bifall till att Sverige skulle verka för att en granskning av situationen beträffande respekten i Etiopien för de mänskliga rättigheterna inom ramen för FNs kommission för de mänskliga rättigheterna skulle komma till stånd inkl. tillsättandet av en särskild rapportör. FNs kommission för de mänskliga rättigheterna börjar sin session i slutet av januari. Kommer utrikesministern då att medverka till att Sverige tar upp den här frågan till diskussion och också fullföljer vad utskottet har sagt?
Herr talman! Jag vill också tacka utrikesministern för svaret. Utrikesutskottets uttalande om Eritrea var en vändpunkt i den svenska officiella politiken när det gäller Eritreakonflikten. Det föreligger helt klart en skillnad i uppfattning mellan den traditionella åsikt som har funnits på utrikesdepartementet och den nya åsikt som nu har slagits fast av riksdagen med den att-sats som bifölls och som Inger Koch läste upp alldeles nyss. Jag förstår att det har varit svårt med omställningen. Trots allt hade det dock känts litet trevligare om riksdagens beslut hade respekterats i de formuleringar som finns i memorandumet från utrikesdepartementet. Uttalandet från riksdagen väckte naturligtvis protester i Etiopien. Såvitt jag har förstått blev den svenske ambassadören också uppkallad till utrikesministern där allvarliga diskussioner fördes och han fick synpunkter med sig på vägen hem. Efter detta bör arbetet med ett memorandum ha påbörjats. Man sökte anstränga sig att finna någon slags tolkning av riksdagsuttalandet så att det inte skulle se så illa ut som det var. Det blev tyvärr så bra att memorandumet på viktiga punkter strider mot uttalandet från riksdagen. Jag tänker framför allt på den del av uttalandet som handlar om att Sverige erkänner Etiopiens territoriella integritet och att Sveriges syn på Eritreakonflikten har sin utgångspunkt i detta förhållande. Det är utomordentligt svårt att få ihop den utgångspunkten för synen på Eritreakonflikten med utrikesutskottets enhälligt antagna betänkande. Jag kan inte se annat än att UDs memorandum fortfarande enligt Sten Andersson utgör Sveriges officiella politik. Jag tycker att det är litet beklagligt. Det känns tråkigt att behöva upprepa den debatt vi redan har haft i riksdagen, fastän det nu gäller riksdag och regering. Hur skall vi kunna avgöra den omröstningen? Det kanske blir statsrättsligt svårt. Jag vill även påminna om vad utrikesministern sade nyligen i en tidigare frågestund. Han sade att han inte kan stå här och ändra den av riksdagen fastslagna utrikespolitiken. Jag skulle gärna vilja höra det uttalandet i repris.
Herr talman! Också jag vill tacka utrikesministern för svaret. Även om världens och våra tankar i dag går åt ett annat håll tycker jag att det är viktigt att vi uppmärksammar det som sker i Eritrea. Det är viktigt att vår politik är tydlig och klar och att omvärlden vet vilken inställning Sverige har. Det är också viktigt att Sverige kan säga att det eritreanska folket har rätt att själv avgöra sin framtid samt att det också skall gälla de framtida relationerna till Etiopien. Det är viktigt att Sverige klart och tydligt säger att man är beredd att arbeta för en folkomröstning om de framtida relationerna och att man skall vara beredd att arbeta för att resultatet av den omröstningen faktiskt blir genomfört. Jag tycker att riksdagens beslut på den här punkten är klart och entydigt. Jag hoppas att utrikesministern kan instämma i det. Sverige nu kan göra för att påskynda fredsprocessen för att undvika en mycket blodig strid omkring Asmara och en akut hungersnöd i landet.

Herr talman! Jag kan inte riktigt dela utrikesministerns tolkning av vad riksdagen har skrivit. Jag tycker att det är mycket klart uttalat vad riksdagen anser när man säger att av det ovan anförda följer att en internationellt övervakad folkomröstning om Eritreas framtida status är ett logiskt led i konfliktlösningen. Jag kan inte se att man kan tolka det på olika sätt, och jag hävdar fortfarande att den meningen skulle ha kunnat lyftas fram i memorandumet. Herr utrikesminister, jag skulle mycket gärna vilja ha svar på min fråga om en särskild rapportör för de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Sten Andersson medger i princip öppet att den utrikespolitik som UD för inte hänger ihop med det uttalande som utrikesutskottet har anfört och som riksdagen har ställt sig bakom. Möjligtvis skulle man kunna få ihop det genom att bl.a. peka på dubbeltydigheter. Jag vill påstå att den exercis som Sten Andersson ägnar sig åt är en ren manipulation av riksdagens beslut. Det står nämligen inte så i riksdagsbeslutet. Vi säger klart ut att vi är för det eritreanska folkets rätt till självbestämmande. Vi säger också att en internationellt övervakad folkomröstning om Eritreas framtida status är ett logiskt led vid konfliktlösning. Vi tar ställning för folkomröstning och för självbestämmande för eritreanerna. Detta kan man faktiskt inte få till motsatsen. Jag tycker att det skulle vara intressant att få höra Stig Alemyrs reaktion på hur utrikesdepartementet tolkar det utlåtande som ett enigt utskott har skrivit under.
Herr talman! Jag anser självfallet inte att vi skall diktera utgången av en sådan folkomröstning. Jag anser dock att Sverige klart och tydligt skall säga att man ställer upp i arbetet för att få till stånd en folkomröstning. Jag inser att det arbetet kan bli både svårt och krångligt i det läge som konflikten befinner sig i. Vi måste sedan vara beredda att ställa upp och arbeta för att resultatet av folkomröstningen blir genomförbart. Jag tror inte heller att det är ett lätt arbete. Det kräver säkert många överväganden om vilka vägar vi skall använda i båda dessa punkter. Jag tror att det är av vikt att vi är tydliga och klara när vi redovisar vår inställning -- att det eritreanska folket har rätt att själv bestämma sin framtid.

Herr talman! Jag skulle vilja kommentera det Sten Andersson tog upp allra sist, nämligen frågan om mänskliga rättigheter. Oavsett möjligheten till framgång anser jag att frågan om granskning av mänskliga rättigheter i Etiopien måste komma upp till diskussion. Sverige måste ta upp frågan i MR kommissionen när den börjar sin session i januari. Det har riksdagen beslutat.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat vilka åtgärder jag ämnar föreslå för att komma till rätta med skatteomläggningens negativa effekter för den som ofta är sjuk och har lång väg till sjukhus. Karin Israelsson har frågat om jag är beredd att ändra reglerna så att sjuktransporter med taxi inte momsbeläggs. Kristina Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att kompensera sjuka människor i glesbygd för den nya momsen på sjukresor med taxi. Elving Andersson har frågat om jag är beredd att omedelbart vidta åtgärder så att inte sjukresor med taxi drabbas av kostnadsökningar till följd av skatteomläggningen. Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att patienterna skall slippa de höga sjukresekostnaderna till följd av skatteomläggningen. Eftersom samtliga frågor gäller konsekvenserna av att mervärdeskatt från årsskiftet har införts på persontransporter med taxi besvarar jag frågorna i ett sammanhang. Tyvärr har detta ersättningstak kommit att utnyttjas av många taxiföretag som en ny rikstaxa för sjukresor. Vid årsskiftet höjde taxiföretagen dessutom sina taxor till följd av att mervärdeskatt på persontransporter infördes som ett led i omläggningen av skattesystemet. Detta har medfört att taxorna i regel kommit att överskrida ersättningstaket, vilket fått mycket allvarliga ekonomiska effekter för främst de människor som ofta måste företa långa resor till vård eller behandling. Regeringen har därför snabbehandlat denna fråga och fattade redan förra veckan beslut om att höja den kilometerersättning som ingår i nämnda ersättningstak med 1 kr. till 7 kr., dvs. med ca 17 %. Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen förutsätter att denna höjning av ersättningstaket tillsammans med de betydande taxehöjningar som taxiföretagen företagit efter avregleringen verkligen resulterar i att de sjukas kostnader för sjukresor med taxi kommer att begränsas till gällande karensbelopp på 30 kr. per resa. Bolkéus i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag tackar socialministern också för att regeringen har ändrat åsikt och nu gjort förändringar så att reglerna i varje fall på ett bättre sätt skall kompensera dem som behöver göra sjukresor. När det stod klart för människor hur det här skulle komma att fungera och när man ringt till försäkringskassan och tagit reda på hur det skulle bli gick telefonerna varma hos oss som skall företräda människorna. De talade om att det här är alldeles fruktansvärt. Tidningarna tog också upp det. Jag har här en rubrik ur Aftonbladet, där det står: Skattereformen driver oss sjuka i graven. Människor som är beroende av att åka till doktorn eller till sjukhuset, framför allt dialyspatienter, hamnade i en helt ohållbar situation. Nu säger socialministern att regeringen har snabbehandlat den här frågan. Jag kan inte riktigt hålla med om det. Jag tycker att den behandlingen borde ha skett före ikraftträdandet. Det var ju ingen överraskning att sjukresorna skulle bli dyrare. Socialministern säger i svaret att taxiföretagen har höjt priserna undan för undan sedan avregleringen. Men jag förutsätter att den förhandling som då skedde byggde på en bedömning av vilka kostnader de hade. Att de sedan skulle höja taxorna igen när momsen lades på resandet kan ju inte heller ha varit någon överraskning. Regeringen borde alltså ha agerat tidigare, så att de här misshälligheterna inte hade behövt uppstå. I dag, när det har gjorts någonting, är det många som säger att den förbättringen inte räcker till. Min slutliga fråga till socialministern är då: Är det patienterna eller är det taxiföretagen som skall betala mellanskillnaden, den del som inte tillgodoses med uppräkning av beloppen?
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan, som ju ställdes i skenet av att många sjuka blev ytterligare oroade av att utöver deras kostnader för sjukvård också deras kostnader för resor skulle höjas. Man såg ingen möjlighet att klara det rent ekonomiskt. Jag bor i ett län med långa avstånd. En normal sjukresa till Umeå sjukhus skulle för enskilda patienter i länet kosta åtskilliga hundratal kronor. I de flesta fall är det äldre människor som reser. Tidningen gav tips på hur man skulle komma ifrån det. En dialyspatient från Östersund skulle klara sig om hon åkte med flyg. Det är ett betydligt dyrare transportmedel. Det kan inte vara meningen att man skall behöva välja det. Det måste alltså hända någonting för att människor skall slippa den förtvivlan som man har upplevt. täcker en del av den ökade kostad som mervärdeskatten på resandet innebär men inte hela, enligt vad jag kan förstå. Det innebär att det fortfarande finns en stor oro att man som patient kan få betala de ökade momskostnaderna, trots att man enligt hälso och sjukvårdslagen har rätt att få sjukvård på lika villkor oavsett var man bor i landet och trots att det redan i dag finns ett karensbelopp på 30 kr. Man sade i förhandsinformationen att skattereformen var så finurligt uträknad att man skulle avskaffa byråkrati och rundgång i skattesystemet och att man skulle slippa ge bidrag. Man kan fråga sig om man inte nu har infört en rundgång som är mycket mer besvärande än den som fanns tidigare, eftersom den moms som taxiägaren skall ta ut sedan skall betalas tillbaka.

Herr talman! Även jag vill tacka socialministern för svaret. Att vi är så många som har ställt frågor om samma sak visar ju att det har varit en mycket kraftig reaktion ute i landet och att många människor har känt stor oro för det här. Det stod klart ganska tidigt att de här effekterna skulle uppstå. Vid olika tillfällen påtalades de. Bl.a. uppvaktades socialdepartementet redan den 19 december om de här problemen, men då var man på departementet helt kallsinnig, och även på riksförsäkringsverket, och vägrade inse problemen. Men efterhand som folkstormen över landet växte insåg regeringen att man var tvungen att vidta några åtgärder. Man fattade då i förra veckan ett beslut som jag tycker är bra i och för sig -- det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Men man borde naturligtvis, så fort man blev upplyst om problemet eller fick det påpekat för sig, ha reagerat, så att många människor hade sluppit att känna denna djupa oro för att de inte skulle få råd att åka taxi till till olika former av livsuppehållande vård, som är det enda färdmedlet för många. Det hävdas nu, bl.a. från taxinäringen men också från annat håll, att den justering man har gjort inte är tillräcklig. Jag har inte tillräckliga kunskaper för att göra någon bedömning av det. Men jag tycker att det viktiga är att utgå från patientens synpunkter och konstatera att det inte skall kosta mer än 30 kr. för en sjukresa med taxi. Jag vill därför fråga socialministern om hon är beredd att leva upp till det. Är socialministern beredd att inte bara förutsätta att det skall bli så utan se till att det inte kommer att kosta mer än 30 kr. för sjukresa med taxi efter årsskiftet? Om det visar sig att den höjning som man har gjort inte är tillräcklig, är socialministern då beredd att se till att det görs ytterligare justeringar?
Herr talman! Det finns ingen anledning, tycker jag, att kommentera det som har sagts om hur snabbt vi har reagerat. Nu har regeringen fattat ett beslut som jag tycker är riktigt. Den fråga som flera av ledamöterna har tagit upp är: Räcker då detta? SPK har gjort bedömningen att den höjning som behövde göras låg mellan 12 och 17 %. I genomsnitt, beroende på investeringar och nyinvesteringar, skulle man kunna sträcka sig upp till 20 %. Den höjning som har gjorts är 25 %. Med den höjning som nu görs får man en höjning på För att undvika att man fick ett nytt golv togs rikstaxan bort vid avregleringen den 1 juli. Som jag sade i mitt inledande svar har det tyvärr visat sig att detta tak egentligen blev ett golv. Jag har haft olika kontakter. Taxiförbundet har, som redovisats, uppvaktat. Det stämmer inte alls att departementet var kallsinnigt, men vi gjorde bedömningen att vi måste avvakta effekterna av både de tidigare höjningarna och de höjningar som beräknades komma innan vi kunde gå in och agera. Vi har också haft kontakter med de fria taxirörelserna. Vår uppfattning är att detta är en höjning som är tillräcklig. Dessutom kommer riksförsäkringsverket att gå in och uppmana försäkringskassorna att bevaka så att man inte gör ytterligare, enligt min mening oskäliga, höjningar.
Herr talman! Om man är snabb eller inte att reagera kan man naturligtvis alltid diskutera. På sätt och vis är det ju ointressant i dag hur det är med det. Men sådana saker som man vet kommer att inträffa borde man se till att ha reglerat innan någonting skall träda i kraft. Jag har samma informationer som Elving Andersson redovisade: De som tog kontakt med socialdepartementet fick beskedet att man följde frågan. Rimligtvis visste man då vad som skulle hända och borde ha fattat beslutet då och inte ha väntat tills frågan blivit officiell. När vi tog upp den på ett officiellt sätt tvingades regeringen till reträtt och ändrade sig. I och för sig är jag tacksam för det. Socialministern talar om att man har höjt med 25 %. Vad är det man har höjt med 25 %? Vad taxi krävde som höjning var väl 19--20 %. Vad man kom överens om så småningom var en lägre andel. Vad som nu sker när man räknar upp den är att man höjer en del av taxan med 17 %, som det står i svaret. Jag har indikationer -- de är från Norrland -- på att en som före det beslutet hade en merkostnad på 17 000 om året efter beslutet får en merkostnad på 7 000. Är det fel enligt socialministern? Om det skulle vara så att man får sådana merkostnader, är socialministern då beredd att göra någonting som ytterligare kompenserar det?
Herr talman! Det är naturligtvis intressant att följa hur man från departementets sida förhandlar med olika intressenter i den här frågan. Tydligen räknar man litet olika när det gäller vilka avgifter kostnaderna egentligen skall täcka. Det tyder på att näringen å ena sidan och departementet och riksförsäkringsverket å andra sidan inte är överens. Risken är fortfarande uppenbar att det blir patienterna som får sitta emellan. Är det så att det visar sig i det uppföljningsarbete som man har rekommenderat att det tas ut för höga ersättningar eller att patienterna får stå för kostnader som överskrider 30 kr. -- vilka åtgärder tänker socialdepartementet då vidta? Jag vidhåller nog att momshöjningen är rätt obekväm i just det här fallet.
Herr talman! Jag skulle vilja ha ett uttalande rakt på sak av socialministern om att kostnaderna för de sjuka och deras resor inte skall öka på grund av skatteomläggningen. Det tycker jag skall vara utgångspunkten: Det skall kosta 30 kr., precis som det gjorde före skatteomläggningen. Sedan får det vara upp till regering, riksförsäkringsverket, SPK eller vad det nu är för myndigheter eller organ det gäller klara ut hur ersättningarna skall se ut och hur mycket taxi skall behöva justera sina ersättningar. Men det viktiga måste vara att sätta patienten, den sjuke, i centrum. Jag skulle gärna vilja ha ett klart uttalande från socialministern här i dag, att kostnaderna för sjukresor inte skall öka för de sjuka på grund av skatteomläggningen.
Herr talman! Det faktum att vi har satt ett karensbelopp till 30 kr. innebär att vi gör bedömningen att man inte skall betala mer än 30 kr. Sedan vill jag gå tillbaka till avregleringen av taxinäringen. De största argumenten före avregleringen av taxinäringen var att den skulle leda till ökad konkurrens, som skulle stimulera denna del av servicesektorn, så att konsumenterna skulle få större valfrihet och sänkta kostnader. Vi har nu vid omläggningen kunnat konstatera att det inte varit så. Vi har höjt taket, vi har höjt ersättningen under 1990, och vi har nu återigen från den 1 januari kompenserat, just för att patienterna, de sjuka, inte skall behöva sitta emellan. Det är min mycket bestämda uppfattning att näringen nu har ansvar för att den ökade konkurrensen och de minskade kostnaderna för konsumenterna verkligen blir en realitet. Staten, regeringen, har tagit sitt ansvar för patienterna.
Herr talman! Socialministern säger nu att man när man gjorde den här avregleringen lovade att man skulle sänka priserna, och nu har man sett att det inte blev på det sättet; priserna kanske i stället steg litet. Möjligtvis har regeringen lärt sig en del om avregleringens goda effekter i alla avseenden på det här sättet. Det blir kanske inte alltid som man tänker. Sedan säger socialministern att man nu återigen har kompenserat fr.o.m. den 1 januari. Men kompenserat har man ju egentligen inte. Man har tagit en del av de kostnader som skatteomläggningen ger när man lägger på moms på resorna, men man har inte tagit dem fullt ut. Så säger socialministern att det nu är taxirörelsens eller näringslivets sak att se till att man inte höjer priserna mer, så att de här människorna inte blir lidande. Men det är väl ändå på det sättet att det är socialministern, socialdepartementet, riksdag och regering som har ansvaret för att människor inte kommer i kläm, och då måste ju socialministern ta det ansvaret -- det är inte taxinäringen som skall göra det.
Herr talman! Jag tycker också att det är snett att man från departementets sida avhänder sig det ansvar som man har i den här frågan. Man har ett ersättningstak, och det är helt klart: Man lägger på en ersättning som inte täcker de ökade kostnader som taxiföretaget har i just det här speciella fallet. Taxiföretaget vill då för att täcka kostnaderna ha ut det som skiljer från patientens sida. Detta är alltså inte tillräckligt, påstår man nu från taxiföretagens sida. Då tycker jag att det finns alla skäl i världen att titta på om man inte från departementets sida har räknat på fel underlag när man har gjort den här överenskommelsen. Jag kan säga att jag med stort intresse kommer att följa utvecklingen, och jag är helt säker på att många med mig kommer att göra det under de närmaste veckorna, när det här träder i kraft. Jag tycker att det är orimligt att små taxiföretag i glesbygd skall stå för kostnader som samhället borde ta.
Herr talman! Jag delar på en punkt socialministerns uppfattning, och det är hennes besvikelse över priseffekterna när det gäller avregleringen av taxi. Jag hade också väntat mig att vi skulle få sänkta priser, men det är ju inte det vi diskuterar nu. Efter avregleringen av taxinäringen gjordes det en överenskommelse mellan riksförsäkringsverket och taxinäringen, osv., där man lade fast den ersättning som man skulle få för att kostnaderna inte skulle överstiga 30 kr. för en enkelresa. Kostnadsbilden i det avtalet var man överens om. Vad det handlar om nu är ju att se till att man kompenserar för den momshöjning som görs. Då måste det naturligtvis göras på samma sätt. Man kan inte bara hänvisa till att SPK har gjort vissa beräkningar. Man måste resonera med näringen och tillsammans med den ta fram ett ordentligt beräkningsunderlag och se till att det verkligen blir en kostnadstäckning för momsen, så att det här i slutändan inte drabbar de sjuka. Jag saknar fortfarande det klara uttalande som jag har efterlyst från socialministerns sida, att de som nyttjar sjukresor med taxi inte skall drabbas av någon kostnadshöjning på grund av skatteomläggningen.
Herr talman! När det gäller småföretag i glesbygd kan jag tala om för Karin Israelsson att de reaktioner vi har fått från taxinäringen visar att just småföretag i glesbygd är de som har reagerat mest positivt på den höjning av sjukreseersättningen som regeringen nu har beslutat att införa. När det gäller frågan om 30-kronan vill jag säga att vi gör bedömningen att det skall vara 30 kr. och inte någonting annat som skall gälla. Detta handlar om en period under 1991. Vi har gjort en överenskommelse med Landstingsförbundet om att sjukresorna inom ramen för Dagmarförändringarna kommer att föras över till landstingsansvar, vilket betyder att man kommer att få en helt annan situation framöver när det gäller just sjukresefrågan.
Herr talman! Det faktum att resorna kommer att föras över till landstinget innebär ju ingen skillnad för den enskilde. Det utgör inte något skäl för statsmakten att krypa undan. När en sådan sak förs över till landstinget bör ju reglerna vara sådana att den enskilde inte drabbas. Det är ju det som är viktigt. Jag tolkade emellertid det senaste som socialministern sade som att det skall vara 30 kr. och inget annat.
Herr talman! Låt mig då ställa ytterligare en avslutande fråga till socialministern. Om taxinäringen kan leda i bevis att den höjning med 1 kr. som regeringen har fattat beslut om inte till fullo täcker momseffekterna, är regeringen då beredd att ompröva sitt beslut och höja ytterligare?
Herr talman! För närvarande finns det ingenting som tyder på att det finns någon anledning att ompröva det beslut som regeringen nyligen har fattat.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förhindra missbruk av anabola steroider och liknande preparat. I en promemoria om åtgärder mot dopning, som har tagits fram inom socialdepartementet om åtgärder mot dopning, har föreslagits olika insatser mot dopning, bl.a. en fortsatt upplysningsverksamhet till idrottsutövare och allmänhet, test och analysverksamhet. I promemorian presenteras också ett lagförslag om vissa medel med hormoniell inverkan. Lagförslaget innebär att förvärv, innehav och överlåtelse av i lagen angivna preparat bara blir tillåtna för medicinskt eller vetenskapligt ändamål. Promemorian har remissbehandlats, och beredning av frågan pågår inom regeringskansliet. En översyn skall också ske av kontrollen av narkotiska läkemedel i samband med beredningen av en ny läkemedelslagstiftning.
Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern så mycket för svaret. Att jag har tagit upp den här frågan beror på att det är många som har slagit larm. Senast strax före jul var det en debatt i massmedia om de här frågorna. Såvitt jag förstår är problemet inte längre så stort inom idrotten. Inom idrottsrörelsen har man kommit ganska långt med de här frågorna, fått dem under kontroll och informerat och propagerat på olika sätt. Inom idrottsrörelsen anser man alltså att man har läget under kontroll. Det stora problemet nu, såvitt jag förstår, ligger utanför idrottens ramar. Det handlar om workout och workin och allt vad det heter, som innebär att människor försöker se till att de får en snyggare kropp och bättre kondition. Det finns alltså en mycket stor svart marknad där denna typ av preparat förekommer och där det förekommer ett utbrett missbruk som det inte finns någon kontroll över i dag. Det har också visat sig att människoliv har gått till spillo. Såvitt jag förstår finns det en stark opinion från yrkesutövare i dessa kretsar för att det skall läggas fram ett lagförslag. Socialministern svarar att tankegångar i den riktningen är på gång. Jag undrar naturligtvis varför något sådant lagförslag inte har lagts fram och när detta lagförslag kommer att läggas fram. Frågan bereds inom regeringskansliet. Jag vill veta vad den beredningen innebär konkret och när vi kan vänta oss ett lagförslag.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som Gudrun Schyman säger, att den bedömning som nu allmänt görs när det gäller användandet av bl.a. sådana hormonpreparat har man en mycket god kontroll över inom idrottsvärlden, medan spridningen är om inte okontrollerad så i alla fall så litet kontrollerad att man kan tro att den är det. Att jag säger det beror på att man faktiskt inte riktigt vet hur det är. Det handlar ju om möten mellan olika människor, och det handlar om kontakter mellan människor som man inte kan se. Och det som eventuellt förekommer på olika typer av träningslokaler kan vara svårare att avgöra. Att använda uttrycket utbrett missbruk kan vara rätt, men det kan lika gärna vara fel, eftersom man inte riktigt säkert vet. Det som jag tycker är oroväckande är att det kring dessa träningslokaler växer fram en myt av att man så snabbt skall se ut på ett alldeles speciellt sätt. Om man då inte uppnår denna bild tillräckligt snabbt kan man riskera att bli offer för att ta genvägar till den vackrare kroppen, den bättre hälsan eller den större styrkan. Att jag säger detta hänger samman med att jag tror att detta har mycket att göra med folkhälsoaspekten i lika stor utsträckning som lagfrågorna, dvs. förbudsfrågorna. Det handlar om att både föra samtal med unga människor om att de kanske inte måste se ut på ett speciellt sätt, och att tala om att det de eventuellt tänker sig att använda faktiskt är riktigt farligt. Så till frågan om tidsaspekten. Det finns alltså i departementet nu ett förslag som är i det skicket att det börjar närma sig ett lagförslag. Och jag kan inte avgöra huruvida vi kan lägga fram det under våren.

Herr talman! Socialministern och jag är ganska överens om problemet. Jag vet inte heller i vilken mån man skall tala om ett utbrett missbruk. Men det har i alla fall gått så långt att det finns väldigt många som har vittnat om att det även är många unga människor som har farit mycket illa, och några har t.o.m. dött. Man vet också om att det numera rör sig om ganska stora penningbelopp som är i omlopp på den här marknaden. Och det brukar ju alltid vara svårt att få stopp på sådant. Sedan håller jag med om att det naturligtvis inte bara handlar om förbud utan även om attitydförändringar, att det unga, vackra och tjusiga, som det framställs, naturligtvis inte är det som gör livet värt att leva. Det kan vi också vara överens om. Av den allmänna debatten och av den som uppger sig veta hur det ser ut på denna mer eller mindre svarta marknad uppfattar jag att man är i stort behov av en lag, så att man har något att hänga upp sitt arbete på. Det verkar vara ett samlat upprop om att politikerna nu måste göra något. Därför vore det bra med ett ordentligt klargörande om att ett lagförslag kommer att läggas fram.
Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att garantera fullgod tillgång till infusionslösningar inom Sverige. Regeringen uppdrog i september 1987 åt överstyrelsen för civil beredskap att i samråd med socialstyrelsen förhandla med KabiVitrum AB om inhemsk produktion av infusionslösningar. Förhandlingarna är ännu inte avslutade. Regeringen kommer att i nästa månad lägga fram en särskild proposition om totalförsvaret. Jag avser att i detta sammanhang ta upp frågan om att säkra tillgången till infusionslösningar i Sverige.
Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Detta är en fråga som jag mötte först i höstas. Jag visste då inte om vilken aktualitet den skulle ha i dag när vi skall debattera denna. En nedläggning av ett av våra produktionsställen i en tid då vi kan riskera ett ökat behov av infusionslösningar är allvarlig. Kabi-Pharmacia klarar inte lönsamheten i Matfors, där en av reserverna för tillverkning av infusionslösningar finns, utan vill förlägga denna tillverkning utanför landets gränser. Men vi måste ha ett produktionsställe inom landets gränser. Omplanering och uppbyggnad på olika håll kan vara dyrt. Det är också fråga om kompetens. Därför tycker jag att det är viktigt att man verkligen försöker värna om den resurs som man redan har. Till detta kommer ju att man kan tillverka lösningar i plastförpackningar. I Hornsberg kan man tillverka lösningar i glas, men det är tungt, skört och besvärligt att hantera. Hornsbergstillverkningen är ju också förlagd till ett mycket sårbart ställe. Jag är glad över svaret att detta kommer att tas upp i propositionen om totalförsvaret, och jag förutsätter att regeringen i den propositionen kommer att säkra tillgången till infusionslösningar och att produktionen kommer att ske inom Sveriges gränser.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att på effektivaste möjliga sätt informera unga kvinnor om de allvarliga hälsorisker som rökning innebär. Barbro Westerholm har frågat mig varför det inte kommer någon tobaksproposition våren 1991, och Karin Israelsson har frågat om anledningen till att något förslag rörande tobaksbruket inte kommer att lämnas under detta riksmöte. Då frågorna rör samma ämne besvaras de i ett sammanhang. Elisabeth Fleetwood anger att 60 % av kvinnor mellan 18 och 29 år uppges vara rökare. Denna höga siffra kan stämma för vissa mindre grupper, men inte för genomsnittet. Enligt SCBs data för 1989 var 26,2 % av kvinnorna i åldern 16--24 år dagligrökare. Det finns emellertid studier som visar att andelen rökare bland t.ex. unga ensamstående mödrar med låg utbildning är så hög som 60 %. Även om den angivna siffran bör modifieras eller specificeras delar jag Elisabeth Fleetwoods oro för den stora andelen rökare bland unga kvinnor och delar också uppfattningen att åtgärder bör vidtas för att minska denna andel. De studier som visar att rökning är vanligast förekommande bland lågutbildade, är sannolikt ett uttryck för att deras livsvillkor ofta är pressande. Detta gäller inte minst unga kvinnor och kräver åtgärder av olika slag. Regeringen arbetar också i många sammanhang med att förbättra villkoren t.ex. på arbetsmarknaden för att dessa kvinnor skall få del av en god barnomsorg, osv. Regeringen har också sedan remissbehandlingen av tobaksutredningens betänkande SOU 1990:29 slutförts påbörjat arbetet med en proposition med syfte att förelägga riksdagen förslag till en särskild tobakslag. I anslutning härtill kommer att behandlas även andra åtgärder än lagstiftning för att minska tobaksbruket både allmänt och bland särskilt utsatta grupper. En viktig sådan åtgärd är information. Jag vill understryka att jag finner ett av de mest angelägna målen i folkhälsoarbetet vara att ungdomar inte börjar röka. Tidpunkten för framläggandet av propositionen är inte helt klar. På propositionsförteckningen tas endast upp propositioner som med säkerhet bedöms kunna presenteras aktuell period. Som jag nyss nämnde har propositionsarbetet inletts. Då det dels är fråga om ett omfattande departementsarbete, dels krävs tid för lagrådsbehandling, har det bedömts osäkert om proposition hinner föreläggas riksdagen före sommaren. Lagrådsremiss beräknas emellertid kunna överlämnas under våren.

Herr talman! Vid första påseende kan man tycka att frågan när en proposition kommer eller varför den inte kommer är en struntfråga något dygn innan vi riskerar ett storkrig. Bakom ligger ändå en väldigt stor folkhälsofråga. I världen dör faktiskt 3 miljoner människor om året i rökrelaterade sjukdomar. Det är tre gånger så många människor som det i dag står vid Persiska viken. I Sverige rör det sig om 8 000--13 000 för tidiga dödsfall om året. Det är därför som vi framhärdar i vårt understrykande av att ingen möda får lämnas spard för att få fram en proposition med de förslag som vi väntar på för att man skall kunna motarbeta tobaksbruket. Mycket görs redan, det är vi alla medvetna om, men mer kan göras. I debatt i höstas räknade socialministern med att en proposition skulle kunna komma till våren. Jag pressade på och tog det som ett bindande löfte. Jag blev inte emotsagd på den punkten. Den som tiger brukar som bekant instämma. Det var därför som det var med besvikelse som jag läste budgetpropositionen. Där står ingenting om någon proposition i detta ämne. Vid en presskonferens förra veckan påstod någon att dröjsmålet berodde på brist på kompetent folk i departementet som skulle kunna skriva denna proposion. Jag vill gärna ha en kommentar, för rykten tycker jag rysligt illa om. Här är en plats att bemöta dem på. Det finns andra som säger att dröjsmålet kan bero på brist på mod inför ett val och att tobaksindustrin trycker på. Jag vill gärna ha socialministerns kommentarer kring dessa rykten så att vi kan få stopp på dem.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Det finns i varje fall hopp -- det framgår av de sista raderna i det skrivna svaret -- att det kommer att lämnas en lagrådsremiss under våren. Jag hoppas att den blir färdig i så god tid att det blir möjligt att behandla den. Vi som ställt den här frågan har tidigare motionerat om att begränsa tobaksbruket. Vår inställning är att det är ovärdigt ett land som vårt att inte vidta kraftfulla åtgärder för att minska det lidande som det innebär för många att få skador på grund av tobaksbruk. Ingen skall vara oberörd i dag och inte ha kännedom om vilka risker det innebär när man röker. Det har visat sig att det inte bara är rökaren som far illa, utan även passiv rökning i mycket stor utsträckning orsakar för tidiga dödsfall. Det gör att man känner än större oro. Det borde också av ekonomiska skäl finnas anledning för regeringen att snabbt vidta åtgärder. Det innebär en väldigt hög belastning på vår sjukvård. Vi vet redan i dag att vi har stora svårigheter att klara av den sjukvård som bör bedrivas. Då är det väldigt viktigt att kunna korta köerna genom att förebygga sjukdomar, som man kan göra när det gäller tobaksbruk. Det finns många åtgärder som skulle ha kunnat vidtas utan att ha hela paketet färdigt. Vi har prisinstrumentet. En skattehöjning hade också varit möjlig att genomföra. Vi vet att när priset höjs minskar också konsumtionen på tobak. Det finns även andra åtgärder som kan vidtas utan att propositionen behöver vara färdig. Det finns ingenting aviserat i budgetpropositionen, det är väldigt magert skrivet från socialdepartementets sida i det här avseendet.
Herr talman! De ledamöter som har ställt frågor inom området tobaksbruk, också jag själv, är överens om det allra mesta i dessa frågor. Får jag bara ge en liten principiell aspekt på detta med relationerna mellan information, förbud och förutsättningar för människor. Det gäller framför allt de yngsta kvinnorna. Elisabeth Fleetwood var inne på den oroväckande informationen om att det är de unga kvinnorna inom vården som röker mest. Arbetslivets villkor inom industri och vårdområdet, signalsystemet i arbetslivet, är sådant att man får möjlighet till en liten stunds rekreation eller paus genom att ta en cigarett. Då spelar förhållandena i arbetslivet en helt avgörande roll för förutsättningarna för unga kvinnor att sluta röka, dvs. att det kanske hade varit mera naturligt med en fruktpaus än en rökpaus. Men det är tyvärr inte så. Det arbete som pågår inom arbetsmarknads och socialdepartementen kopplat till arbetsmiljöfrågorna har en avgörande betydelse, dvs. inflytande över arbetslivet, möjligheter att påverka sin egen situation. Detta är en principiell utgångspunkt. Jag tycker att man kan ha denna principiella ställning som grund när man diskuterar frågor som rör tobaksbruket eller livsvillkor över huvud taget. Sedan till frågan om propositionen. Jag kommer för ögonblicket inte ihåg den exakta formuleringen, men jag tror att det i diskussionen med Barbro Westerholm tidigare i höstas handlade om att jag skulle återkomma till riksdagen. Det är min avsikt att återkomma till riksdagen i denna fråga. Det har också varit min ambition att komma med en proposition. När vi nu gjort bedömningen av tidsfrågan visade det sig att en lagrådsremiss kan komma under våren.

Herr talman! Det här blir ju som en turdans! Socialministern beräknade i sitt svar i höstas att propositionen skulle komma till våren, och jag tog det som ett bindande löfte. Min kommentar till det här är att en proposition inte borde vara så omöjlig att skriva mot bakgrund av de motioner som väckts inte minst under den allmänna motionstiden. Där kan man se ungefär var enighet finns och var oenighet kan finnas, ungefär hur stora majoriteter som står bakom det ena eller andra förslaget. Jag vill bara understryka här att det är akut hög tid att vi får en proposition på riksdagens bord, därför att ju längre man dröjer, desto starkare signaler skickas ut att det här ändå inte är så viktigt. Men viktigt är det -- det är vi överens som, såvitt jag förstår.
Herr talman! Vi är överens om att någonting måste göras. Frågan är bara hur pass hastigt allt skall genomföras eller hur lång tid man kan dra ut på det innan vi vidtar åtgärder. Det som i dag skrivs i svaret om lagrådsremiss, som beräknas kunna lämnas under våren, innebär att de motioner som väckts under den allmänna motionstiden troligtvis inte kommer att behandlas förrän en eventuell proposition läggs fram. Det innebär att något beslut om förändringar naturligtvis inte kommer att fattas under våren. Det är bara att beklaga att så blir fallet och att man inte har tagit till de särskilda resurser som kanske hade krävts för att förbereda en sådan proposition. Jag är väl medveten om att socialdepartementet har haft en väldigt tung arbetsbörda med alla de andra förslag som skall läggas fram. Men det här är en grundläggande fråga. Det finns klara besked i de utredningar som ligger bakom och i många remissvar där vi talar om vad vi vill.
Herr talman! Barbro Westerholm talar om att det skulle ha sagts på en presskonferens att det saknas kompetent personal och att departementet inte avsätter tillräckligt med resurser. Jag vet inte vilken presskonferens Barbro Westerholm talar om, men det är kanske mindre väsentligt. Jag vill mycket bestämt avvisa båda dessa påståenden. Det handlar inte om att vi saknar resurser. Det handlar om att detta faktiskt är en omfattande fråga. Det finns stor samstämmighet och stor enighet. Det är alldeles riktigt. Även om enigheten är stor, är det en så pass omfattande fråga att det krävs handlingskraft för att ta fram förslag, och jag vill när det gäller tiden hänvisa till mitt inledande svar.

Herr talman! Jag tror att jag i ett par av inläggen har uttryckt att det är min ambition att komma till riksdagen så snart som möjligt, men en propositionsförteckning kräver ett säkert svar. Det jag kan säga är att vi under alla omständigheter skall komma med en lagrådsremiss. Nu behöver jag åtminstone inte i denna fråga bli beskylld för att i talarstolen ha avgivit ett löfte som sedan inte kan hållas!

Herr talman! Jag skulle egentligen inte ha tagit upp någon tid med något avslutande inlägg för min del. Men när Elisabeth Fleetwood säger att vi är ett uland i förhållande till EG på detta område, tycker jag faktiskt inte att det är sant. Det kan nog vara så att det på något område eller ett antal områden finns skillnader i författningar och regler. Utan att ha studerat materialet kan jag inte räkna upp dessa. Jag vill mycket bestämt hävda att efterlevnaden och den samstämmighet som råder i Sverige tack och lov är utomordentligt stor i fråga om lagar och information, om rökfria miljöer och arbetsplatser, rökning i offentliga lokaler m.m.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag vill vidta med anledning av För det första vill jag erinra om att lagligheten av ett kommunalt beslut endast kan avgöras av domstolarna i samband med prövningen av ett överklagande. Det föreligger heller inte någon framställning från kommunen som kräver regeringens ställningstagande. Det finns därför ingen anledning för mig att nu gå in på frågan om beslutet strider mot kommunal lagstiftning. För det andra vill jag upprepa vad jag för någon månad sedan svarade Margit Gennser på en interpellation som också rörde Malmö kommuns ekonomi. Jag sade då att jag utgår ifrån att kommunen är kapabel att fatta de beslut som är förenliga med en god ekonomisk utveckling. Jag vidhåller denna uppfattning och avstår därför från att kommentera detta enskilda kommunala beslut. Jag avser alltså för dagen inte att vidta några specifika åtgärder med anledning av Malmö kommuns beslut att i budgeten för 1991 avsätta 30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
Riksdagen har senare beslutat att Malmö kommun för att kunna sanera sin ekonomi skall erhålla 600 milj.kr. i lån på förmånliga villkor. En kommun som har en så dålig ekonomi att staten måste rycka in skall alltså utan att finansministern påtalar det kunna genomföra en reform som regeringspartiet först har utlovat, men sedan inte har haft råd att genomföra. Statsrådet säger att han förutsätter att kommunen är kapabel att klara sin ekonomi. Låt mig påpeka att Malmö kommun år 1990 hade ett underskott om 400 milj.kr. Det finns ingenting som pekar på att samma socialdemokrater 1991 skulle klara verksamheten utan ett motsvarande underskott. Vad menar statsrådet med sitt krav i lånevillkoren att lånet skulle ges under förutsättning att kommunen skulle vidtaga åtgärder för att på tre års sikt komma i balans? Jag tror, herr talman och herr finansminister, att det finns många s-märkta kommunalråd runt om i Sverige som har problemet att de inte kan höja skatten utan bara taxorna, precis så mycket som behövs. De finner nu att en kommun med en sällsynt dålig ekonomi beviljats ett statligt lån och att samma kommun anser sig kunna besluta om en reform som nationen som helhet inte kan klara. Att finansministern inte reagerar mot detta är förvånansvärt. Låt mig hänvisa till partikongressen, där statsrådet sade att nya reformer bara blir som ringar på vattnet, om man inte kan klara de underliggande ekonomiska problemen, och det har man inte gjort.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö tar upp två frågor: dels lånet till Malmö kommun, dels förlängningen av föräldraförsäkringen. När det gäller förlängningen av föräldraförsäkringen är sakläget det som jag har redovisat i mitt svar, dvs. att det inte finns något underlag för regeringen och för mig att i detta skede ta ställning till den frågan. Vad beträffar kommunens ekonomi finns en fastlagd plan för vilka material som kommunen skall redovisa. Detta har kommit in till finansdepartementet, och vi kommer att gå igenom det under den närmaste tiden och ta ställning i den ordning som är angiven. Jag har inte någon anledning att nu redovisa någon bedömning av detta material, innan jag har fått det föredraget och haft möjlighet att ta ställning till det.
Herr talman! Det är faktiskt förvånansvärt att statsrådet har lämnat ut pengar till Malmö kommun för att den skall kunna sanera sin dåliga ekonomi och att kommunen sedan beslutar om en reform som nationen som helhet inte har resurser att genomföra, trots att statsrådet tidigare har utlovat en sådan. Vad beträffar det lån som vi talar om skall det varje år under de tre första åren omprövas huruvida det skall vara räntefritt. Om vi skulle få olyckan av en fortsatt s-regering i landet men en borgerlig majoritet i Malmö, är jag säker på att även en bättre budget än den som vi i dag ser skulle belastas med ränta på lånet fr.o.m. år två enligt dekret från finansministern.
Herr talman! Vi skall försöka att uppfylla Sten Anderssons i Malmö förväntningar att det blir en fortsatt socialdemokratisk regering även efter valet. Jag hoppas att det skall gå bra även i Malmö, så att vi får en fortsatt majoritet där. När det gäller bedömningen av kommunens ekonomi ber jag att få återkomma, när vi har gått igenom alla de fakta som vi nu har fått in och har penetrerat dem ordentligt. Detta är inte rätt tid och plats att ta ställning i den frågan.
Herr talman! Jag talade faktiskt om olyckan av att få en fortsatt s-regim i Sverige. Jag kan inte underlåta att än en gång poängtera att statsrådet använder svenska folkets skattepengar till att hjälpa Malmö kommun för att den skall kunna sanera sin ekonomi och sedan tydligen accepterar att kommunen genomför reformer som nationen som helhet inte har råd med. Då kan man fråga sig: Var det verkligen nödvändigt att ge detta stora lån den gången när det var aktuellt? Man visste nämligen om att kommunen tänkte genomföra denna reform.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö begär att jag nu skall göra uttalanden i ett ärende, som jag ännu inte har fått föredraget och som är mycket viktigt för mig. Jag tycker att jag i stället borde få beröm av Sten Andersson för att vi arbetar seriöst med den viktiga fråga som Malmö kommuns ekonomi är. Han borde inte kritisera mig för att jag inte uttalar mig innan jag ordentligt har penetrerat alla fakta. Jag vill visa den respekten för riksdagen att jag kommer till den när jag har ett ordentligt underlag för ett uttalande. Jag vill inte göra på det sätt som Sten Andersson begär.
Herr talman! Malmö kommuns planer har faktiskt varit kända sedan lång tid tillbaka. Jag vill minnas att statsrådet för inte länge sedan reagerade ganska surt när han fick besked om dem. Han vet nu -- och även det har varit känt länge -- att Malmö kommun har ett stort underskott, men han reagerar inte mot att kommunen genomför en reform, som han själv inte har resurser att genomföra för riket som helhet.
Herr talman! Som en sista replik vill jag bara markera att jag reagerar mot att Sten Andersson i Malmö inte visar respekt för den ordning som man skall iaktta när det gäller att bedöma ärenden och fatta beslut. Jag förbehåller mig rätten att få hantera detta ärende på det seriösa sätt som jag har tänkt behandla det på. Jag tänker redovisa det när vi har kommit så långt, men detta är fel tid och plats att göra det.
Herr talman! Det må vara statsrådets rätt att ha uppfattningar om tiden och platsen, men jag tror nog att de flesta anser att det här är något som inte stämmer. Om man skall hjälpa ett land, en kommun eller en enskild person att sanera sin ekonomi, måste man väl reagera när vederbörande skaffar sig nya utgifter, som ingen annan anser sig ha råd med. Jag tycker att statsrådet skulle ha merkerat detta här i dag.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men jag blev väl inte så mycket klokare, eftersom uppgift står mot uppgift. Först beträffande uppgiften att medborgarkommissionen skulle ha känt till att det var fri tillgång till alla handlingar i regeringskansliet. Om jag går efter vad som har stått i Expressen och efter vad jag har hört är, om jag har förstått saken rätt, sanningen den att medborgarkommissionen aldrig fick ta del av de handlingar som gällde Irak-affären. När kommissionen avslutade sitt arbete den 14 april 1988 hade man inte fått tillgång till handlingarna. Då fanns handlingarna helt enkelt inte i KMIs arkiv, som kommissionen naturligtvis hade tillgång till. Handlingarna hade ännu inte kommit dit. Därför kan man säga att om inte handlingarna fanns går det inte heller att ta del av dem. Slutsatsen blir då att någon har gjort sig skyldig till undanhållande, eftersom handlingarna tydligen fanns. Sedan kan man fråga sig om all ammunition kom tillbaka till Sverige i början av 1990. Känner regeringen till hur mycket av det som har levererats till Irak och Saddam Husseins armé som har stannat kvar? Tydligen skulle det röra sig om ungefär 100 000 granater. Enligt beräkningar skulle hälften av dessa redan ha levererats. Man måste fråga sig om inte regeringens trovärdighet är på upphällningen. Sten Andersson har ju vid flera tillfällen sagt att vapenexportbyken skall tvättas ordentligt och att alla papper skall läggas på bordet.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

Herr talman! Vad är det för mening med alla utredningar och uttalanden om att vi skall tvätta den s.k. vapenexportbyken om inte alla fakta kommer fram till dem som utreder? I bl.a. motion i år liksom tidigare år har vi tagit upp frågan om en avveckling av hela vår vapenexport. Blir inte sanningen känd för svenska folket kan det inte heller skapas någon opinion beträffande dessa affärer.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

Herr talman! Men hur kan det komma sig att man inte förrän efter tre år går ut och talar om precis som det är? Regeringen framför kanske några propåer till KMI och KMI skriver till regeringen. Men svenska folket och riksdagen får inte reda på att det har ägt rum vapenexport och att svenska vapen har hamnat i länder där de absolut inte bör hamna. Tre år är en mycket lång tid. Anita Gradin måste förstå att tron på regeringens vilja att tvätta vapenexportbyken undermineras, då det går så lång tid från det att fakta kommer fram till dess att allmänheten får veta någonting.

Herr talman! Fel fråga -- det är klart att om regeringen inte vill informera svenska folket och om vapenexporten är så svår att över huvud taget kontrollera, är alla frågor som inte anses passa fel frågor.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om jag avser att verka för att de baltiska vapenvägrare som finns i Sverige får stanna här, åtminstone för att avvakta utvecklingen i Baltikum. Att vägra värnplikt är i sig inte skäl för asyl. Såsom situationen i Baltikum är i dag bör någon avvisning av baltiska värnpliktsvägrare för närvarande inte göras. Många av de värnpliktsvägrare som befinner sig i Sverige har emellertid varit här i över ett år. Jag avser därför att behandla de enskilda ärendena så att dessa balter får ett tillfälligt uppehållstillstånd på sex månader, om inga särskilda skäl kan tala emot i det enskilda fallet. Detta innebär också att de får möjlighet att arbeta under väntetiden. Svaret är således ja.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lööw för svaret. Sedan jag väckte denna fråga har dess värre mycket hänt. Vi vet hur Sovjet har våldtagit vårt broderland Litauen. Vi vet inte hur utvecklingen kommer att bli i de övriga baltiska staterna. Det är därför högst tillfredsställande att invandrarministern har behandlat ärendena på detta sätt. Jag har också hört statssekreterare Bo Göransson i ett samtal i radion häromdagen. Han uttalade då mycket klart att det i detta fall inte handlar om att söka asyl. Det är här självklart att när våra grannar söker hjälp skall de få stanna. Den bedömningen gör man för närvarande i Danmark. Är det också invandrarministerns bedömning? Vi måste verkligen se till att de som eventuellt kommer hit från de baltiska staterna verkligen får stanna.
Herr talman! Jag tycker att regeringen har gjort klart vad som gäller för ett grannland, dvs. att man skall vara goda grannar i en katastrofsituation.
Herr talman! Jag tolkar detta som att regeringen kommer att se positivt på eventuella flyktingar som kan komma hit. Vi har dess värre ett dåligt förflutet i denna fråga i Sverige. Baltutlämningen 1940 får naturligtvis inte upprepas. Även om vi inte var med på den tiden, är vi på det klara med att den utlämningen inte får upprepas. Dessa människor måste få stanna och få den hjälp som de behöver.

Herr talman! Anita Modin har frågat mig vilka insatser som har gjorts resp. planeras att genomföras för att från riksskatteverkets sida informera allmänheten om de nya skattereglerna. Enligt Anita Modin beslutade riksdagen i samband med kompletteringspropositionen våren 1990 att tillskjuta ytterligare 67 milj.kr. för riksskatteverkets informationsinsatser till allmänhet och företag i samband med skattereformens genomförande. Inledningsvis vill jag nämna att behovet av tillfälligt resurstillskott i samband med genomförandet av skattereformen inte bara avser informationsinsatser, utan också anpassning av ADB-stödet för skatteförvaltningen till det nya regelsystemet, utbildning för skattemyndigheternas personal och omarbetning av blanketter m.m. I den schablonmässiga kostnadsberäkning som låg till grund för riksskatteverkets begäran om extra medel bedömdes information m.m. svara för ca 25 % av medelsbehovet. Av beloppet 67 milj.kr. har 3 milj.kr. senare förts över till spardelegationen för sparfrämjande åtgärder i samband med skattereformen. Riksskatteverkets uppgift bör i första hand vara att informera om de tekniska förändringarna i skattesystemet och då främst inkomstbeskattningen. Det är också viktigt att berörda grupper av skattebetalare informeras om nyheter som kräver förändringar av t.ex. bokföring och redovisningssystem. Kring halvårsskiftet 1990 informerade riksskatteverket alla momsregistrerade om den tillfälliga momshöjningen och olika företagare om att kalenderår skall utgöra räkenskapsår. I Information till hela allmänheten har lämnats i en åttasidig A4-broschyr, kallad Det nya skattesystemet, som distribuerades till alla hushåll i oktober 1990. Veckan före annonserades i alla landets dagstidningar om broschyren och att den skulle komma i brevlådan. Under samma period hade Anslagstavlan i TV1 och Kanal 2 samt även TV3 och TV4 inslag om broschyren. Den har också lästs in på kassett och bl.a. distribuerats till prenumeranter på ljudkassetter. I början av november togs en helsidesannons med sammanfattning av reformen in i En stor mängd informationsmaterial som är avsett för allmänheten har tagits fram och hålls tillgängligt hos skattemyndigheterna. Särskilda informationsfoldrar tar upp frågor om uthyrning av näringsfastighet, nya skatteregler för enskild näringsverksamhet, ny kontrolluppgift för inkomståret 1991, hobbyverksamhet och nytt uppgiftslämnande för näringsidkare från 1992. En ny MOMS-broschyr har skickats till alla momsregistrerade och informationsfoldern Traktamenten och andra kostnadsersättningar till samtliga arbetsgivare. Sedan början av januari finns vidare en 16-sidig A4-broschyr om försäljning av privatbostad tillgänglig hos skattemyndigheterna. Ytterligare informationsmaterial som kommer att bli tillgängligt under den närmaste tiden behandlar bl.a. preliminär B-skatt. Material skickas ut med B skattsedlarna i januari i år. En broshyr med särskild information riktad till pensionärer kommer ut i början av året och ett informationsblad om preliminärskatt på räntor och utdelningar kommer att distribueras till samtliga bankkontor. Engelska versioner av broschyren Det nya skattesystemet och MOMS-broschyren kommer ut under februari. Vissa ytterligare informationsskrifter som behandlar reavinst planeras. Utgifterna hittills för informationen uppgår till ca 12 milj.kr., varav huvuddelen är porto och tryckkostnader.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är mycket som har hänt hittills. Men min erfarenhet är att människor anser att de inte har fått tillräckligt med information. Under hösten uttryckte många en djup oro för sin privatekonomi i samband med skatteomläggningen. Än värre har det blivit nu när många organisationer, företag och institutioner lägger på betydligt mer på sina priser än vad själva momspåslaget motiverar. Finns det möjlighet att snabbt få ut information så att den enskilda människan kan bilda sig en uppfattning om huruvida påslaget är rimligt att betala eller om priset har höjts för mycket?
Herr talman! Jag delar helt Anita Modins oro över det oskick som förekommer på sina håll. Man tar ut stora prishöjningar och påstår felaktigt att de i sin helhet beror på skattereformen, dvs. att mervärdeskatt införs på ett vidgat område. Det finns all anledning att påtala att det är felaktigt. Så har också skett. Jag har själv gått ut med information i denna fråga. Regeringen har gett statens pris och konkurrensverk i uppdrag att noga följa utvecklingen på området och slå larm om missförhållanden upptäcks. SPK har redan informerat om uppgifter som visar ungefär vilka påslag i olika branscher och för olika typer av tjänster som är motiverade på grund av basbreddningen av mervärdeskatten. Skattemyndighetens uppgift är något annorlunda. Skattemyndigheten har i första hand att informera allmänheten om de nya skattereglerna. Detta har gjorts, och mera kommer att ske -- inte minst i samband med de deklarationer som skall avlämnas första gången i februari 1992. Det är däremot inte skatteförvaltningens uppgift att ge mera allmänna råd i hushållsekonomi eller att gripa in i den mån olika företag höjer priserna oskäligt med anledning av skattereformen. De uppgifterna bör i första hand skötas på annat sätt. Jag har nämnt några exempel på hur det kan gå till.
Herr talman! Det finns naturligtvis en rollfördelning för skattemyndigheten osv. Men det är moraliskt angeläget för människor att kunna hjälpa till själva. Det är bra att kunna känna att man kan säga ifrån. Det finns en hel del pengar kvar av det anslagna beloppet, så det kanske går att göra något ytterligare för att åstadkomma en förstärkning.
Herr talman! Det är riktigt att riksskatteverket kommer att gå ut med ytterligare information. Jag kan inte nu mera i detalj förutse vad som återstår. Men jag kan lova att regeringen och jag skall göra vad som står i vår makt för att vare sig det sker med hjälp av skatteförvaltningen eller på annat sätt ytterligare upplysa allmänheten om de priseffekter som kan motiveras av skattereformen. Det är naturligtvis viktigt att allmänheten har kännedom om detta och att allmänheten kan hjälpa till med att slå larm om oskäliga prishöjningar genomförs med en felaktig motivering. Herr talman! Får jag passa på tillfället att som ett komplement till mitt frågesvar lämna över en del av det informationsmaterial som har framställts, broschyrer, annonser och ljud och bildkassetter från i första hand skatteförvaltningen men också från spardelegationen, som har varit inblandad i informationsverksamheten.

Herr talman! Lars Tobisson har frågat mig när den aviserade utredningen om riksbankens ställning skall tillsättas och om regeringen avser att samråda med riksdagen om utredningens uppdrag. oktober 1990 att bemyndiga mig att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda mål och former för riksbankens verksamhet. Ett samråd hade, som Lars Tobisson påpekar i sin fråga, ägt rum under våren. Utredningen kommer att tillsättas inom den närmaste framtiden, så snart personfrågor och organisatoriska frågor har lösts.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Först några ord om tidsaspekten. I april förra året förelåg, efter vad vi vet i riksdagen, ett utkast till direktiv till denna utredning. Direktiven överensstämde med en motion med mig som första namn, vilken hade väckts i januari samma år. Motionen var på väg att avstyrkas i finansutskottet. Det framgick i sammanhanget när regeringen tog sitt initiativ att siktet var inställt på att lägga fram förslag till en grundlagsreform redan nu i höstas. Utredningen har ännu inte kommit till stånd. Det har gått tre kvarts år sedan direktiven förelåg, och det är tre månader sedan statsrådet fick sitt bemyndigande. Jag blir mest överraskad över att statsrådet säger att samråd har ägt rum. Riksbanken är ett riksdagens organ. Talmannen överlämnade till gruppledarna i våras utkasten till direktiv. Men de återkallades påföljande dag, och vi fick aldrig något tillfälle att lämna några synpunkter. Jag har alltså utgått från att samrådet skulle genomföras. Vi var ju överens med innehållet i direktiven i våras. Det är i och för sig inga problem på den punkten. Men det borde lika fullt vara en kontakt som slutförs. Jag vet inte om det föreligger något missförstånd här. Jag hoppas verkligen på det. Om statsrådet anser att samrådet är slutfört, aktualiserar det sammansättningen som jag hade tänkt ta upp vid ett kommande tillfälle när vi kan lägga fram synpunkter på utredningen. I våras tyckte jag mig kunna godta att det fanns en utredningsman, då det brådskade att få fram en grundlagsändring till hösten. Men nu är det inte lika brått. Då menar jag att det är rimligt att det tillsätts en parlamentarisk utredning där de partier som är företrädda i riksbanksfullmäktige också finns med. Det är ju ett riksdagens organ som regeringen egentligen inte kan förfoga över på utredningsstadiet.
Herr talman! Det är riktigt att det fanns ett utkast till utredningsdirektiv i våras. Som alla har kunnat konstatera har denna utredning ännu inte tillsatts. Skälet till tidsutdräkten är att vi har behövt ytterligare tid på oss för att fundera på direktivens utformning. Det har också hänt väsentliga saker på området på den relativt korta tid som har förflutit sedan i våras. Jag tänker framför allt på den fortsatta utvecklingen inom EG och arbetet med att skapa en ekonomisk och monetär union och i samband med det att skapa en s.k. europeisk centralbank. Med hänsyn till vad som har sagts på senare tid om Sveriges framtida relationer med EG, där ett medlemskap har ryckt fram som en högst sannolik utveckling framöver, kommer den utvecklingen mera direkt att påverka oss under de närmaste åren. Det finns anledning att lyfta fram den aspekten starkare än vad som skedde i utkasten till direktiv i våras. I och med att vi inte drog i gång ett arbete i våras, är det som Lars Tobisson påpekar omöjligt att få till stånd ett första beslut i en grundlagsfråga under denna mandatperiod. Det hade nog varit mycket svårt även om det ursprungliga tidsschemat hade hållit. Det gör i sin tur att vi av den anledningen inte har någon större brådska. I den mån det blir grundlagsändringar -- det är mycket möjligt att så blir fallet -- är det inte förrän efter valet 1994 som det andra och definitiva beslutet kan fattas. Det första beslutet om ett sådant tidsschema bör -- om jag minns rätt -- fattas senast i november 1993. Vi har alltså ganska gott om tid. Men jag kan försäkra att vi mycket snart kommer att tillsätta denna utredning.
Herr talman! Detta gör mig orolig. Statsrådet besvarade inte min fråga om det s.k. samrådet. Jag har med mig de direktiv vi fick med följebrevet från riksdagsdirektören förra våren: ''Statsrådet Åsbrink har tagit kontakt med talmannen för att diskutera formerna för tillsättande av en utredning om riksbanken och innehållet i direktiv för utredningen - Synpunkter emotses senast den 27 april.'' Det brevet var daterat den 25 april och tillställdes mig som gruppledare. Den 26 april fick vi ett brev från samme riksdagsdirektör: ''Sedan jag fått meddelande om att de utdelade direktiven inte längre är aktuella saknas anledning för er att besvara min tidigare skrivelse.'' Man kan därefter då inte säga att samråd har ägt rum och att allt är frid och fröjd vad beträffar riksdagens inkoppling. Tvärtom! Vi har inte givits tillfälle att lägga fram synpunkter på direktiven. För min del tror jag att det är okej. Jag tror inte heller att det är några problem med att ta med EG-aspekterna. Men jag hade tänkt att lägga fram synpunkter på sammansättningen. Vad tänker sig statsrådet där? Det finns ingen anledning att av brådskande skäl ha bara en utredningsman utan parlamentarisk förankring.
Herr talman! Normalt är inte gången sådan att regeringen samråder med riksdagen och oppositionspartierna om utseendet på de direktiv som ligger till grund för utredningar och inte heller hur en kommitté skall vara sammansatt. Det är inte minst i det här fallet fritt fram både för Lars Tobisson från moderaterna och för andra partier att ge synpunkter då det i ett tidigare skede har delats ut ett utkast till direktiv. Synpunkter har också framförts, senast här i kammaren. När det gäller sammansättningen av kommittén kan jag försäkra att det kommer att skapas goda möjligheter för oppositionspartierna att påverka utredningsarbetet under resans gång. Det är självklart att en utredning måste stå i kontakt med riksdagen och riksdagens partier.
Herr talman! Det må vara att det inte hör till vanligheterna att oppositionspartierna och riksdagen i förväg granskar direktiven. Men det här är inte ett vanligt ärende. Riksbanken är ett riksdagens verk. Egentligen kan man hävda att det är riksdagen som skall svara för utformningen av direktiv och hanteringen av dem. Nu finns det en praxis sedan gammalt att det trots det formella förhållandet åligger regeringen att tillsätta utredningar osv. Men jag hävdar att ett samråd inte har skett. Och jag tycker att statsrådet borde kunna instämma, när jag återger vad som har sagts till oss. Vi har fått tillfälle att lägga synpunkter på direktiven. Jag har förberett mig på att göra så, men jag har sedan fått beskedet att det inte är någon idé då det hela inte är aktuellt och direktiven är återkallade. Dessutom kommer vi till frågan om utredningens sammansättning. Jag var själv ledamot av statsskuldspolitiska kommittén, som var den förra kommitté som sysslade med riksbanken. Det var en parlamentariskt sammansatt utredning. På statsrådet låter det som att så inte skall bli fallet nu. Jag tror att det är fel att hantera frågan på detta sätt när ärendet gäller ett av riksdagens verk.
Herr talman! Jag tycker kanske inte att Lars Tobisson skall överbetona de formella aspekterna på hanteringen av denna fråga. Faktum kvarstår att riksdagen och oppositionspartierna har haft möjlighet att ta del av ett tidigare utkast till direktiv. Man har haft möjlighet att ge synpunkter, vilket också har skett både här i riksdagen, i massmedia och på annat sätt. Det har med önskvärd tydlighet framgått vad både moderaterna och vissa andra partier har för åsikter i den här frågan. Jag tycker inte att ni kan säga att era möjligheter att påverka denna process har varit dåliga. Om jag minns rätt, förekom inte något motsvarande förfarande när direktiven utarbetades och fastställdes för den statsskuldspolitiska kommittén.
Herr talman! Jag kan ge statsrådet rätt i att så inte skedde. Därför var det ett mycket bra initiativ av statsrådet att vända sig till riksdagen med detta utkast till direktiv. Det var rätt sätt att hantera frågan. Det gjorde mig så vänligt stämd, att jag tyckte att man kunde godta detta med utredningsman, i synnerhet som det var en sådan brådska. Men jag tycker faktiskt att statsrådet kan erkänna att det är fel när han säger att samråd har ägt rum. Jag har ett papper i min hand, där riksdagsdirektören har skrivit: ''Sedan jag fått meddelande om att de utdelade direktiven inte längre är aktuella saknas anledning för er att besvara min tidigare skrivelse.'' Jag hoppas att statsrådet vet vad jag och det parti jag representerar anser i den här frågan. Det har framgått i andra sammanhang, men så som detta har utspelats har vi inte fått tillfälle att samråda om direktiven. Som sagt, när det nu inte är så bråttom finns det anledning att redan från början förankra denna fråga, som kan vara känslig för de partier som finns representerade i riksbanksfullmäktige.

Herr talman! Hugo Andersson har frågat mig om jag avser ta något initiativ för att sända svenska livsmedel till de baltiska republikerna. Sedan frågan ställdes har läget i de baltiska republikerna förändrats avsevärt. Under den gångna helgen har sovjetiska trupper gått in i Litauens huvudstad Vilnius, med blodsutgjutelse som följd. Även i Lettland och Estland är läget spänt. Jag behöver inte upprepa statsministerns klara fördömande av det sovjetiska handlandet. Vad gäller biståndsinsatser till de baltiska republikerna finns beredskap för snabba, humanitära insatser om behov skulle uppstå. Regeringen har löpande kontakt med Svenska röda korset, som är berett att agera i samarbete med Finska röda korset. Medel härför kommer i så fall att ställas till Röda korsets förfogande. Så till det som frågan avsåg, nämligen livsmedelshjälp. Under senhösten kom oroande rapporter om försörjningsproblem i Sovjetunionen. Det står klart att de brister i försörjningssystemet som föreligger snarare beror på distributionsproblem och på den kris den centralplanerade ekonomin står inför än på reell livsmedelsbrist. Utvecklingen under den senaste tiden har förstärkt detta intryck. Jag har tidigare i kammaren poängterat att regeringen uppmärksamt följer försörjningsläget i Sovjetunionen. Vi har beredskap för humanitära insatser. Flera enskilda organisationer har inlett ett stöd till särskilt utsatta grupper. Sådana insatser utgör ett viktigt bidrag till det stöd vi ger till folken i Baltikum.
Herr talman! Jag får tacka för svaret på min fråga. Som ministern påpekade är detta ett distributionsproblem snarare än en reell livsmedelsbrist. Det är möjligt, men det kan jag inte bedöma. Men vad det beror på är föga tröst för de människor som inte kan få tag i mat. De kan konstatera att det är tomt på hyllorna i affärerna. Till detta måste den fasta befolkningen i dessa länder se till att också de trupper som är stationerade i Baltikum får livsmedel. Enligt uppgifter är detta ett av de tvisteämnen som man i Lettland i dag förhandlar om. Andra länder har levererat livsmedel till andra delar av Sovjetunionen. Jag vill då fråga: Vilka ytterligare kriterier måste uppfyllas, enligt regeringen i Sverige, för att vi skall agera och lämna livsmedelsbistånd?
Herr talman! Den här frågan har två aspekter. Den första är att det rör sig om katastrofbistånd när människor lider av svält eller undernäring. Om jag ser till försörjningssituationen generellt i Sovjetunionen, liksom i de Baltiska republikerna, går den inte att jämföra med hur katastrofbistånd brukar hanteras när det gäller andra delar av världen. Sovjetunionen befinner sig alltså i en relativt sett bättre situation. Om situationen ytterligare skulle förvärras kan det ändå bli fråga om att använda katastrofhjälp. Den andra aspekten är att vi har diskuterat med de baltiska republikerna om att lämna bidrag till deras allmänna utveckling. Vad gäller vårt bistånd till Östeuropa har man prioriterat direkta utvecklingsinsatser före livsmedelshjälp.
Herr talman! Jag håller med om att det är mycket viktigt, vilket också påpekas i svaret, att organisationerna i Sverige har möjlighet att få stöd för att ta kontakt med människor i Baltikum och inleda ett samarbete. Min fråga föranleddes av de många artiklar som fanns i massmedia under senhösten, där de tomma hyllorna i affärerna visades. Då faller det sig naturligt att vi från svensk sida undersöker om vi inte skulle kunna hjälpa till. Som jag påpekade i min fråga är det ungefär 40 mil fågelvägen härifrån och till Baltikum. Detta avstånd är inte längre än att man skulle kunna klara t.o.m. färskvaruförsörjningen, vilket ju inte kommer i fråga när det gäller katastrofbistånd till andra länder. Men om jag skall tolka ministerns svar rätt, måste det tydligen till större problem än vad som för närvarande är för handen för att vi från svensk sida skall ställa upp med livsmedelsbistånd. Det är beklagligt, tycker jag. Livsmedelsbistånd skulle i dag vara till stor nytta för Baltikum.
Herr talman! När vi lämnar katastrofbistånd utgår vi ifrån katastrofens omfattning. Läget i Sovjetunionen, inkl. Baltikum, är besvärligt -- jag avser då livsmedelssituationen och lämnar dagens och gårdagens händelser utanför. Om man sätter denna situation i relation till andra katastrofsituationer i världen, är läget i Sovjetunionen dock inte fullt lika allvarligt. Här måste man göra en prioritering. Vi har gett löfte till enskilda organisationer om fraktbidrag när dessa vill sända livsmedelshjälp. En viss sådan livsmedelshjälp har också lämnats av svenska enskilda organisationer.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att utöka biståndet till de baltiska republikerna, bl.a. för att bygga upp ny kapacitet för produktion av trycksaker. Den gångna helgens händelser i Baltikum har skakat oss alla. Våld kan aldrig accepteras. Genom att tillgripa vapenmakt mot obeväpnade civila upptrappades ett redan tidigare allvarligt läge. Det berör också Pär Granstedts fråga, nämligen möjligheterna för den baltiska pressen att arbeta fritt. Oron över utvecklingen har fördjupats. De baltiska republikerna behöver vårt stöd och skall få det. Ett betydande samarbete är redan i färd att genomföras inom ramen för miljardprogrammet för Östeuropa. Jag vill särskilt nämna experthjälp på miljöområdet till stöd för planering av vattenreningsverk samt det svenska initiativet till djupgående studier av de baltiska republikernas ekonomier. Jag vill här till Pär Granstedt överlämna en aktuell förteckning av vad som pågår. Vad gäller insatser för att bygga upp en tryckerioch redaktionskapacitet i de tre republikerna finns redan en begäran från republiken Estland. Ett projekt med denna inriktning förbereds för närvarande genom A-pressen och Arbetarrörelsens Internationella Centrum. En ansökan har inlämnats till SIDA och BITS. Jag kan försäkra att regeringen fortsätter -- både på detta område och andra -- att ge sitt aktiva stöd till de baltiska republikernas ekonomiska och politiska utveckling.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga och för den lista som jag kommer att få ta del av. Den skall bli intressant att studera, eftersom jag redan tidigare har följt denna fråga en hel del. Jag har i andra sammanhang framfört min uppfattning i denna fråga. Jag anser att vi inte visar den generositet mot de baltiska staterna i deras utvecklingssträvanden som vi borde visa. Men det är inte riktigt detta som är ämnet för denna fråga. Vad jag nu åsyftar är snarast ett slags katastrofbistånd, fastän det här inte handlar om livsmedel som under föregående frågedebatt utan om resurser för den fria opinionsbildningen. Sovjetarméns ingripande i Baltikum, och framför allt i Litauen och Lettland, har hårt drabbat möjligheterna till en fri opinionsbildning i dessa länder. Det finns där ett behov av ett omedelbart stöd, inte några långsiktiga projekt som förbereds och prövas i vanlig demokratisk tågordning. Sverige skulle i princip kunna ingripa inom de närmaste dagarna och ställa resurser till förfogande. Det borde i varje fall i Lettland fortfarande vara möjligt att i samråd med de lettiska myndigheterna se till att man där får tryckeriresurser och liknande som nu kan behövas när Pressens hus är ockuperat. I Litauen kan detta möjligen vara svårare; det kan jag inte bedöma. Det skulle vara intressant att få höra om det tagits några sådana kontakter från den svenska regeringens sida. Denna situation reser också ett annat behov, nämligen att snabbt komma i gång med radiosändningar på de baltiska språken. Vi vet ju att man har tystat den oberoende radion i Litauen, och risken finns att samma öde drabbar de övriga baltiska staterna. Också här borde man med svenska biståndsresurser kunna se till att det kommer i gång radiosändningar som kan upprätthålla det fria ordet.
Herr talman! Självfallet innebär den nu rådande situationen att det behövs mycket stöd. Men det är samtidigt inte så helt lätt att veta vad man skall göra. Regeringen har just nu tillfälle att samtala om detta med de många politiker från de baltiska republikerna som nu finns i Stockholm. Jag vet att framför allt utrikesministern också har gjort detta, inte minst vad beträffar möjligheten att fortsätta radiosändningar. Jag hoppas att dessa samtal och våra möjligheter i detta sammanhang också skall leda till ett resultat.
Herr talman! Detta lät något bättre. Det tyder på att det faktiskt förekommer diskussioner mellan den svenska regeringen och företrädare för de legitima baltiska regeringarna om vilket konkret bistånd Sverige kan ge. Det är kanske litet synd att biståndsministern när hon nu skall svara på min fråga om just detta inte riktigt vet vilka diskussioner som har förts och om de har förts i konkreta termer, och ännu mindre vad de kan tänkas leda till. Jag vill uttrycka min förhoppning att dessa samtal genomförs någorlunda snabbt, och framför allt att de leder till snara åtgärder från den svenska regeringens sida så att vi verkligen kommer i gång med stödet till den fria opinionsbildningen i de baltiska republikerna.

Herr talman! Den här morgonen känns det litet speciellt att stå och diskutera nordiskt samarbete. Oron i världen har ju ökat, och vi känner väl alla en djup oro inför det som händer. Det nordiska samarbetet har alltid varit satt litet på undantag i svenskt riksdagsarbete. Man får nästan ta i för att få upp de nordiska frågorna på dagordningen och få dem att anses viktiga och intressanta. Det är ju så att samarbetet med våra grannländer är otroligt viktigt, eftersom vi tillsammans blir så mycket starkare och kan uträtta så mycket mer. I det nordiska samarbetet har under den senaste tiden de frågor som man anser inte skall diskuteras i Nordiska rådet, de som egentligen hör till utrikespolitiken, varit de stora frågorna. Det gäller det europeiska samarbetet och samarbetet med de baltiska staterna. Det hade varit mycket intressantare att stå här i dag om Sverige hade erkänt de baltiska staterna som fria stater. Det känns litet beklämmande att så inte blev fallet när frågan var uppe till diskussion. Men än finns det faktiskt möjlighet för regeringen att gå till handling. Om det nordiska samarbetet skall fungera behövs det mer kraft och entusiasm. Vi har bl.a. föreslagit direktval till Nordiska rådet. När rådet behandlade detta sade man att det var politiskt ointressant och vägrade att över huvud taget ta upp frågan i den kommitté som jobbade med det nordiska förändringsarbetet. Jag tycker att det är litet märkvärdigt. Varför skulle det vara politiskt ointressant? Det kan ju naturligtvis vara så att de som nu sitter i Nordiska rådet inte får sitta kvar i Nordiska rådet om man har direktval. Men för det nordiska samarbetet kan det knappast vara ointressant, utan faktiskt väldigt intressant om frågan om direktval kommer upp och blir så värdefull att de nordiska länderna går till val på den frågan. Ett annat skäl till att det inte skulle vara bra med direktval var att det då inte skulle bli parlamentariker som satt i riksdagen som skulle vara med i det nordiska samarbetet. Det är ju inte heller något skäl. Om partierna vill nominera kandidater som sitter i riksdagen går det ju mycket bra att göra det även om det är fråga om direktval. Vi har heller inte märkt att vi 20 ledamöter i Nordiska rådet här i riksdagsarbetet haft så stor kraft när det gällt att föra de nordiska frågorna. Frågan om kärnvapenfri zon är också en viktig fråga som jag tycker att det nordiska samarbetet borde ta tag i betydligt starkare och verkligen försöka säga ifrån. Greenpeace har i en rapport visat att det finns gott om kärnvapenbestyckade fartyg i våra kustvatten. Varför skulle inte vi i Sverige kunna göra som Nya Zeeland och säga ifrån att vi inte vill ha fartygen? Det är dags att vi handlar och visar vad vi vill när det gäller fredsfrågorna. När det gäller miljöfrågorna har ju utrikesutskottet bl.a. sagt att Norden skulle kunna vara drivande i ett europeiskt samarbete och att det skulle vara bra för det europeiska samarbetet om de nordiska länderna kom in i EG. Tyvärr upplever jag inte att miljöfrågorna har haft särskilt stor framgång i det nordiska samarbetet. Det har inte varit den radikalism som faktiskt hade behövts för att åstadkomma de radikala beslut på miljösidan som är nödvändiga i dag för att man skall kunna ta itu med de övergripande frågorna. Jag tror att om vi över huvud taget skall kunna åstadkomma något i ett mer globalt och större sammanhang måste vi också driva på mycket hårdare i vårt närområde -- i vårt nordiska samarbete -- för att åstadkomma någonting. Annars hamnar vi i den situationen att vi inte är särskilt drivande. Jag upplever ändå det nordiska samarbetet som otroligt positivt. Jag tror att om vi alla hjälps åt och driver de nordiska frågorna framåt kan vi åstadkomma mycket i det nordiska samarbetet. Jag är litet orolig över att man börjar skära i den nordiska budgeten och drar ner på framför allt kultur-, utbildnings och forskningssidan, där vi, om vi samarbetar, klarar av att göra mycket mer än vad vi gör själva. Det är otroligt viktigt att de små institutionerna får resurser att arbeta fram bra förslag, att de har arbetsmiljöer som är bra för att utveckla det nordiska samarbetet och att de också kan jobba med de smala frågor som det oftast är fråga om på de nordiska institutionerna. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till våra tre reservationer: reservationerna 1, 2 och 3 i betänkandet.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller dels Nordiska rådets svenska delegations berättelse, dels ett antal motioner som har väckts om det nordiska samarbetet. När det gäller berättelsen vill utrikesutskottet, liksom tidigare år, konstatera att Nordiska rådets verksamhet är omfattande. De frågor man behandlar är angelägna och kompletterar på ett konstruktivt sätt det arbete som sker i de nordiska ländernas folkvalda församlingar. Samarbetet på det nordiska området utgör också ett värdefullt komplement till de europeiska integrationssträvandena. Utskottet anser det angeläget att påpeka att det nordiska samarbetet, som det bl.a. tar sig uttryck i Nordiska rådet, bör avspegla den snabba utveckling som sker i Europa. De mål för samarbete som vid upprepade tillfällen har uttalats i rådet får inte uppnås genom att utvecklingen i det övriga Europa tvingar fram en ökande takt i rådets ställningstaganden, utan det är viktigt att rådet har en god framförhållning för att kunna ta till vara de nordiska intressena i det integrerade Europa, där ju Norden utgör en naturlig del. Utrikesutskottet vill också framhålla att det är av vikt att de möjligheter till framtida konstruktiva samarbetsformer som kan finnas i förhållandet till Central och Östeuropa också bör utnyttjas inom ramen för det nordiska samarbetet. Nya samarbetsformer för länderna kring Östersjön kan här komma att få en framträdande plats. Det gäller inte minst miljöfrågorna som kommer att kräva nya samarbetsformer och intensiva diskussioner över nationsgränserna. När det gäller den reservation som miljöpartiet har om miljöfrågor i Norden kan man konstatera att Nordiska rådet är mycket aktivt på miljöområdet. Det sade också Marianne Samuelsson. Social och miljöutskottet har ägnat stor uppmärksamhet åt miljöfrågorna. Man har bl.a. haft att ta ställning till tre omfattande handlingsplaner på miljöområdet. Dessa har gällt havs och luftföroreningar, renare teknologi, avfall och återvinning. Frågan om formerna för det nordiska samarbetet med länderna kring Östersjön, som också berörs i reservationen, har en hög prioritet i rådets arbete. Därför anser utrikesutskottet att den ambitionsnivå som finns på miljöområdet tillgodoser de krav som miljöpartiet för fram i sin reservation. När det gäller frågan om direktval till Nordiska rådet konstaterar utskottet att frågan har behandlats av rådets juridiska utskott och att man där avslog förslaget. Det är en generell uppfattning att det är värdefullt och en styrka om medlemmarna i Nordiska rådet, liksom medlemmarna i Europarådet, har säte i sina hemländers parlament. Rådet har ju endast rådgivande funktioner, och det samband som nu finns med de nordiska parlamenten är onekligen viktigt för rådets inflytande. När det gäller frågan om en kärnvapenfri zon i Nordiska rådet att ministerrådet skulle tillsätta en parlamentarisk nordisk kommission för att belysa frågan. Rådets ekonomiska utskott avstyrkte förslaget och konstaterade i sitt betänkande att det finns en parlamentarisk grupp som redan arbetar med frågan. Gruppen, som tillsattes 1985, är öppen för alla partier som är representerade i de nordiska ländernas parlament.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

Herr talman! Jag har satt upp mig på dagens talarlista för att kunna delta i en debatt om situationen i Baltikum. Vi diskuterar det nordiska samarbetet, och Baltikum är en del av Norden. Nu kommer, såvitt jag förstår, en sådan debatt att hållas i morgon i samband med den information om läget i Baltikum som utrikesministern skall lämna. Jag skall i detta sammanhang nöja mig med att konstatera, som jag tror att också Nils T Svensson gjorde, att de nordiska länderna gemensamt spelar en viktig, i nuvarande läge kanske avgörande roll för att den baltiska frågan skall få finnas kvar på den internationella dagordningen. Den baltiska frågan konkurrerar om uppmärksamheten med den stora konflikten i Persiska Viken. Till Norden bör man i detta sammanhang också lägga, vilket jag också tror Nils T Svensson sade, länderna kring Östersjön över huvud taget och de nya demokratierna i Östeuropa, som av naturliga skäl liksom vi i Sverige kan identifiera sitt öde med de baltiska folkens. Jag skall avstå från att i dag ytterligare kommentera denna fråga eftersom den kommer att tas upp i morgon. Några synpunkter från folkpartiet liberalerna på det nordiska samarbete som behandlas i betänkandet kommer Elver Jonsson att ge senare i debatten.

Herr talman! Jag har aldrig i min politiska gärning upplevt sådana dagar som nu, när vi slits mellan hopp och förtvivlan. Vi hoppas naturligtvis att konflikten skall kunna lösas på ett fredligt sätt. Det har vi lyckats med, i varje fall för Sveriges vidkommande, under en väldigt lång period. För våra nordiska grannländer har detta inte varit möjligt på grund av stormakters och andra våldsverkares framfart för 50 år sedan. De nordiska länderna har, som små länder, under senare tid värnat om samarbetet och om fredliga lösningar på gemensamma problem. Jag tror inte att vi nog kan uppskatta detta. Vi kanske gör det mer i dag än vad vi gjorde tidigare, när vi ser vad som händer i vår omvärld, i vår nära omvärld, men också långt borta. Det är väldigt viktigt att säga detta, en dag som denna, då vi diskuterar nordiskt samarbete. Det är först när man sätter in det nordiska samarbetet i ett historiskt perspektiv som man verkligen kan ge det dess rätta värde. Vi har oerhört mycket att värna om här i Norden, inte som självbespeglare och med en känsla av att vi är bäst, för det är vi inte i något avseende. Jag vill påstå att vi är mer privilegierade än några andra länder i världen. Det är oerhört ansvarsfullt att ha den rollen. I det läge som vi befunnit oss i de senaste veckorna har statsministrarna och regeringarna i de nordiska länderna gått före med gemensamma uttalanden, t.ex. om läget i Baltikum. Andra åtgärder är ju inte möjliga när det gäller att påverka, och det är därför rätt väg. Nordens roll är oerhört viktig i dessa sammanhang, framför allt i Europa men också i världen i övrigt. Nordens roll är viktig när det gäller arbetet på ett fredligt och öppet Europa. Detta har givit oss så mycket hopp under senare tid. Till för några månader sedan var himlen bara blå och ljus, och det var bara att gå vidare. Vi hade faktiskt den inställningen när vi tog beslut med anledning av utrikesutskottets betänkande om integreringen i Europa. Vi får inte ge upp det hoppet. Norden kan och måste vara en väsentlig del av hela Europa. De nordiska länderna tillsammans har mycket att ge till vår omvärld när vi håller samman som vi gör i det nordiska samarbetet. Vi kan också få mycket tillbaka i ett öppet och fritt Europa. Jag vill gärna understryka det som många har sagt under senare tid, nämligen att Norden kan vara och måste få vara ett styrkebälte i det europeiska samarbetet. Jag är inte alls så rädd för detta samarbete som många andra är. Det gäller ju att vi bidrar med något för att få något tillbaka. Då är de 22--23 miljoner människor som finns i Norden en stark faktor. Den nordiska välfärdsmodellen i sin bästa utformning kan visa på lösningar som är mycket väsentliga i det sammanhanget. Det är därför med viss oro som jag under senare tid, framför allt under det senaste året, har sett att de nordiska intressena i mycket hög grad har drunknat i engagemang för annan typ av samarbete. Jag tror att det vore oerhört farligt om så skulle bli fallet för lång tid framöver. Vi har även inom Europeiska gemenskapen erfarit att de små ländernas, t.ex. Benelux-ländernas, samarbete fortsätter inom denna, eftersom små länder behöver hålla samman. Jag vill erinra om detta i dag när vi för fram synpunkter från Nordiska rådets arbete under det gångna året. Innan jag går över för att säga några ord om den baltiska situationen vill jag bara peka på några punkter som finns med i motioner och i andra sammanhang. Dessa punkter är en ovärderlig del av den nordiska helheten och något som vi kan bidra med i ett fritt Europa. Det är att utveckla medborgarnas Norden och de medborgerliga rättigheter som är så väsentliga för de nordiska medborgarna. Det gäller att minska byråkratin, att främja nordisk företagsamhet i alla dess former och att utveckla de sociala rättigheterna, som är väl utvecklade i socialkonventionen, vilken vi kan gå vidare med. Det gäller andra rättigheter, t.ex. rätten till arbete, det gäller utbyte för våra ungdomar när det gäller studier och skolutbyte av olika slag och att göra detta ekonomiskt möjligt. Om vi här i Norden skall kunna leva vidare som en väsentlig och viktig del av Europa, måste vi skapa ett ungdomarnas Norden inom ramen för medborgarnas Norden. Vi måste också skapa ett barnens Norden. Jag tänker här på barnkonventionens förverkligande -- vi väntar fortfarande på att en del länder skall ratificera barnkonventionen. Där har de nordiska parlamentarikerna krävt att få en redogörelse för vad man gör i Norden, och den väntar vi fortfarande på. Det gäller naturligtvis också de äldres Norden. Där gäller det bl.a. pensionssystem och annat som ännu inte fungerar fullödigt när det gäller att flytta mellan de olika länderna. Jag vill sist, men absolut inte minst, av dessa rättigheter i Norden nämna detta med miljön. Jag vill påstå att parlamentarikerna i Nordiska rådet har varit oerhört aktiva på det området och verkligen drivit regeringarna framför sig i den frågan. Det skall vi fortsätta med. När det gäller miljön är det helt naturligt att vi måste inkludera våra grannar. Miljön är ju en global fråga. I dag ställs verkligen vårt engagemang på sin spets och utsätts för ett verkligt prov när det gäller våra grannar i öster, där vi ser hur spirande demokratier slås sönder med våld och hot om våld. Jag vill gärna redan i dag, från denna talarstol, erinra om att de baltiska republikernas ofrihet och lösningen på detta är den sista resten av de problem och konflikter som vi hade under andra världskriget. De baltiska republikerna är nu de enda som inte fått sin frihet. Vi måste nu, som nordister och svenska parlamentariker, på alla sätt ge de kämpande balterna vårt stöd. Jag är medveten om att detta skall diskuteras i morgon, men jag tycker faktiskt, med det intresse som Nordiska rådet har visat för Baltikum under det senaste året, att det hör hemma här i dag. Vid Moskva i höstas fick vi en lång lista på förslag som gick ut på att man framför allt från Baltikum vädjade om vårt stöd. Det var materiellt stöd som var huvudmålet för arbetet. Det var en oerhört lång lista på vad man behöver i dessa länder som en följd av att man under dessa 50 år har levt under en regim som är helt oförmögen att över huvud taget klara av några problem. Detta måste vi naturligtvis följa upp. Det här arbetet pågår i Nordiska rådet, men vi kan inte göra det ensamma. Vi måste ha stöd från parlamenten, vi måste ha stöd från olika håll för att det här skall kunna genomföras. Det viktigaste av allt, i det läge som vi nu befinner oss i, är att stödja på ett sådant sätt, när det gäller t.ex. upprustning av industrier och utbildning, att vi verkligen skall kunna nå dem vi har avsett att nå med vårt stöd. Det får inte hamna i fel händer. Det gäller även att hjälpa sjuka och barn som lider svårt under miljöförstöringen. Här finns det stora möjligheter. Det finns förslag till Nordiska rådet om att involvera de unga människorna i Baltikum i vårt student och utbildningsutbyte. Vi måste behandla detta förslag mycket positivt. Det är en oerhört viktig del av uppbyggnaden av dessa samhällen för att det skall bli demokratiska samhällen som byggs upp när vi nu kan se den vetenskapliga socialismens totala bankrutt i dessa länder. Jag vill bara nämna ett en citat från besöket i Sovjetunionen i höstas. Det visar på behovet av ett oerhört starkt miljöengagemang när det gäller våra närområden. En av de nyvalda parlamentarikerna sade till oss: We have tried to defeat the nature, dvs. vi har försökt att slå ned naturen. Med sådana system kan människorna inte leva. Det är den verklighet som våra grannar i öster har levt med. Det är den verklighet de har att möta. När det gäller miljösamarbetet måste vi se hur oerhört stora insatser de behöver för att kunna få en värdig miljötillvaro. En sista kommentar om det kanske allra viktigaste i dagens läge, herr talman. Vi måste på olika sätt i dag, i morgon och den närmaste tiden så länge det behövs medverka både från Nordiska rådets sida och från parlamenten i Norden genom att skicka parlamentarikerdelegationer dit. Jag vet att de nordiska parlamenten redan har fattat beslut om detta. De som i dag är på besök i de nordiska länderna ber om detta, de som i dag är mer eller mindre i exil i Sverige. De behöver ''human shield'', som det ju heter i Mellersta Östern, för att i någon mån stå emot de våldsverkare som försöker att ta den lilla demokrati som de har uppnått ifrån dem. Det är detta som är dagens budskap från våra grannar i Baltikum. Jag hoppas att vi inte på de formella grunder som länge existerade i Nordiska rådet skall hindra oss själva från att göra sådana besök. Jag tror dess bättre att så inte är fallet i dag. Det finns andra formella grunder från Sovjetunionens sida som kan hindra detta. Men vi i de nordiska länderna och Nordiska rådet måste göra vårt yttersta för att svara på denna vädjan om en mänsklig sköld till stöd för deras demokratiska strävanden. Måtte de en dag kunna bli fria länder och liksom de nordiska länderna få sträva mot samma mål som vi tillsammans har kunnat sträva emot under många år! Då kommer de att vara blomstrande grannar. Men, herr talman, till detta krävs vår solidaritet. arbete. Vi har faktiskt ofta i Nordiska rådet varit ledstjärnor i miljöfrågor för samarbete i större europeiska sammanhang. Vi kan däremot hysa oro för att en viss snålhet med medel till det nordiska samarbetet på sikt skall göra att det blir besvärligare att hävda dessa
Herr talman! Det nordiska samarbetet är viktigt och för många människor i Norden självklart. Vi skall ändå inte fördölja att det nordiska samarbetet kan komma i ett nytt ljus om den västeuropeiska integrationen fördjupas på olika politiska områden. Det är även vår uppgift, i Sveriges riksdag, att se till att det nordiska samarbetet fortlever, bl.a. därför att den s.k. nordiska modellen är viktig att hävda på många viktiga politiska områden. Detta gäller t.ex. den sociala tryggheten när man flyttar mellan länder, det gäller arbetsmarknadsfrågor, miljöfrågor, kulturfrågor och även lagharmonisering mellan olika länder. Det nordiska samarbetet framstår där som ett exempel på vad som kan göras mellan länder. Det lyfts ofta fram långt utanför Norden och är just modell för hur man kan samarbeta över gränserna. Vi bör naturligtvis inte bara nöja oss med detta, utan vi får fortfarande bygga ut samarbetet. Vi behöver fortfarande kämpa mot arbetslösheten i våra länder, bygga ut den sociala tryggheten för sjuka och hjälpa de handikappade genom samlade nordiska insatser. Till detta arbete har under de senaste åren även kommit ett stort internationellt samarbete där de nordiska länderna tillsammans går ut och försöker påverka verksamheten i olika internationella fora. I sommar skall vi t.ex. tillsammans med Europarådet ha en konferens i Finland om det gränsregionala samarbetet inom hela Europa. Vi har haft ett samarbete med Benelux-länderna. Vi kan nog säga att Schengenavtalet, det viktiga avtal som har gett passfrihet inom Benelux-länderna, Tyskland och Frankrike, säkert har haft den nordiska passöverenskommelsen som modell. När Marianne Samuelsson här vädjar om att vi skall ha direktval och säger att det skulle vara så viktigt vill jag varna för detta. Vi har ju i våra grannländer sett hur valet till EG-parlamentet har samlat ett mycket litet antal röstande. Vi tycker att det nordiska samarbetet fungerar utmärkt genom att våra parlament väljer ledamöterna. Jag vill även tillbakavisa att samarbetet på miljöområdet skulle vara av dålig kvalitet. I Nordiska rådet och dess social och miljöutskott har vi verkligen pressat våra regeringar till ökat samarbete. Vi har faktiskt ofta i Nordiska rådet varit ledstjärnor för samarbete i miljöfrågor i större europeiska sammanhang. Vi kan däremot hysa oro för att en viss snålhet med medel till det nordiska samarbetet på sikt skall göra att det blir besvärligare att hävda dessa viktiga frågor. Marianne Samuelsson nämner alla deras medlemsförslag, och det är naturligtvis intressant att man tar många initiativ. Det kan också vara så att mängder med medlemsförslag kan försvaga andra viktiga delar av samarbetet och ibland slå in öppna dörrar. Tyvärr har väl regeringen under de senaste åren varit något mindre lyhörd för förslag från Nordiska rådet. Man måste också förstå att det är väsentligt att vi koncentrerar oss på de verkligt viktiga delarna av samarbetet i dessa tider när andra samarbetsförslag kommer fram. Det finns stora likheter mellan de nordiska länderna och de baltiska staterna. Det finns många kulturella och politiska likheter, bl.a. kraven på parlamentarism och självständighet i samarbetet och kraven på att man verkligen skall fördjupa människors inflytande på det politiska livet. Därför klappar också Nordens hjärta hårt för de baltiska staterna, och därför har Nordiska rådet fördjupat sitt samarbete med parlamenten i de baltiska staterna. Jag fick nyligen se på vilket fruktansvärt sätt det finns annalkande miljökatastrofer i de baltiska staterna. Det brådskar att tillsammans med de baltiska parlamentarikerna sätta in åtgärder mot dessa miljökatastrofer. Dessa katastrofer hotar både naturen, vår gemensamma Östersjö och människors och barns hälsa i Baltikum. Det finns verkligen anledning att ta itu med dessa problem på allvar, även om jag vet att självständighets och demokratiska problem i dag tar överhand. Vi får inte glömma att det behövs praktiskta politiska insatser för att hjälpa de baltiska staterna. De senaste åren har det partipolitiska samarbetet i Nordiska rådet ökat. Vi har från socialdemokraternas sida försökt ta initiativ på vissa viktiga områden, och vi har koncentrerat oss till dessa områden. Det gäller miljöområdet och barn och familjepolitiken, t.ex. när det gäller att få ett koncernfackligt samarbete inom Norden förverkligat. Jag tror att det är oerhört viktigt att både regeringarna och de svenska parlamentarikerna uttalar att det nordiska samarbetet bör förstärkas och fortsätta. Det bör förstärkas både inåt genom större samarbete inom Norden och utåt genom att låta nordiska samarbetsresultat bli modell för många lösningar av samarbetsproblem i större europeiska sammanhang. Man säger detta ofta, men det är viktigt att man verkligen lever och arbetar efter de orden. Jag tycker att det är oerhört viktigt att parlamentsledamöter i Sverige och Norden intensivt arbetar för detta. För närvarande möter vi kanske en något kylig inställning från Nordiska ministerrådet på grund av brist på medel. Det är oerhört viktigt att det parlamentariska trycket för att förstärka det nordiska samarbetet blir mycket starkt. Jag hälsar därför med tillfredsställelse det positiva betänkande som utrikesutskottet har lagt fram beträffande det nordiska samarbetet och yrkar bifall till utskottets hemställan.